Fru talman!

Det finns tydligen skäl för landstinget, de politiska partierna och ungdomsförbunden att koncentrera sig till huvudstadens mitt, och då kan det också finnas skäl för staten. Tanken att de 2 000 nya befattningarna inom statlig förvaltning, som herr Granstedt pekar på, skulle lokaliseras ut till olika delar av regionen var väl inte vidare klyftig. Om arbetsmarknadsstyrelsen vill ha 40 nya tjänster skall vi då bygga nya lokaler och decentralisera ut dem dit? När arbetarskyddsstyrelsen vill ha 25 nya anställda skall vi då bygga lokaler runt om i regionen och splittra ämbetsverket? Nödvändigheten har ju gjort att verken centraliserat sin verksamhet. När vi ökar verksamheten får det ske där ämbetsverket finns. Jag trodde verkligen det var självklart att man inte kan bära sig åt hur som helst bara därför att det är en statlig huvudman på en arbetsplats.
Fru talman! Det är, som arbetsmarknadsministern säger, alldeles självklart att staten inte kan bära sig åt hur som helst när det gäller att skaffa nya lokaler. Jag försökte också precisera mig något mer i mitt första inlägg där jag pekade på att det säkerligen blir aktuellt för många statliga ämbetsverk att skaffa nya lokaler av olika anledningar. Det kommer inte att gå att lösa problemet med de statliga ämbetsverkens lokalbehov inom ramen för de byggnader som i dag finns eftersom nettotillskottet nya arbetstillfällen uppskattningsvis kommer att bli av storleksordningen 2 000. Man kommer alltså totalt sett antagligen att behöva bygga nya hus eller förhyra nya hus eller någonting sådant för att klara av det hela. Naturligtvis kommer inte alla de nya tjänsterna att hamna i dessa nya hus, utan det blir en omfördelning totalt sett. Frågan är alltså var de nya arbetsplatserna kommer att ligga, och vad jag var ute efter var något slags programförklaring från regeringen om att man i de här sammanhangen kommer att eftersträva att ta största möjliga hänsyn till effekten på sysselsättningsstrukturen i sin helhet i regionen.
Fru talman! Eftersom vi i regeringen är anhängare av decentralisering, tar vi stor hänsyn till vad länsmyndigheterna anser, och just Länsplanering 1974 kommer självfallet att påverka regeringens ställningstagande i den mån det inte är riksdagen som skall göra ställningstagandet.

Herr talman! För ganska jämnt ett år sedan debatterade kammaren samma ärende som nu är aktuellt. Den förnyade aktualiteten har kommit till stånd genom att dels moderaterna, dels centerpartisterna under allmänna motionstiden i år krävde omprövning av fjolårets beslut. Efter den modell som nu tycks vara så omtyckt blev frågan föremål för överläggningar utanför den normala ärendeordningen. Socialdemokrater och centerpartister gjorde upp under former som delvis var ganska uppseendeväckande. Fjolårets debatt fyller inte mindre än 150 sidor i kammarens protokoll, I dag ser debatten, att döma av antalet förhandsanmälda talare, ut att bli av betydligt mindre omfattning. För oss i moderata samlingspartiet behövs inga långa förklaringar, och framför allt har vi inte behov av några bortförklaringar.

Förklaringen — eller bortförklaringarna — får lämnas av vederbörande själva. Jag skall inte kommentera dem, I fjolårets debatt erinrade jag om ett löfte uttalat av statsminister Erlander när beslutet om AP-fonderna fattades. Fonderna skulle inte, utlovade han, vara ett instrument för att flytta fram ”samhällets maktpositioner” utan endast användas för att trygga de gamlas försörjning. Den inställningen har man nu gått helt ifrån. Ansvariga politiker har utan omsvep förklarat att AP-fonderna just skall användas för att öka samhällsinflytandet i företagen. Omsorgen om de gamlas försörjning har fått träda tillbaka för maktpolitiska strävanden, I fjol tillät jag mig att formulera det som så att typiskt nog handläggs frågan nu inte av socialförsäkringsutskottet utan av näringsutskottet. Hade man på något sätt kunnat göra gällande att fjärde AP-fondens aktieköp skulle leda till bättre eller tryggare pensioner för de försäkrade, så är jag övertygad om att alla partier enigt slutit upp kring förslaget. Men, som sagt, det rör sig inte om att trygga pensioner. Det är fråga om att greppa kring näringslivet. I fjol sades i regeringsförslaget rent ut att riksdagen skulle hålla fingrarna borta i sammanhanget. Andra händer skulle dra i trådarna. Att socialdemokraterna nu delvis slagit till reträtt på den punkten är tacknämligt. Det är väl också ett besked om att vår kritik från i fjol var välgrundad — den tycks nu ha gått hem. Så några ord om de praktiska konsekvenserna av fjärde AP-fondens aktieplaceringar. I den socialdemokratiska propagandan har det gjorts gällande att fjärde AP-fondens aktieköp skulle tillföra näringslivet nytt riskkapital, och det låter mycket bra. Det lät mycket bra i ett läge när man hade en stagnerande investeringsvilja som i fjol. Det låter kanske litet mindre anpassat till dagens läge, när man vet att riksbanken funnit det angeläget att strama åt kreditmöjligheterna och på det sättet hålla tillbaka näringslivets investeringar. Men det är ett grumligt tänkande bakom påståendet att aktieköp genom fjärde AP-fonden skulle tillföra närings livet nytt riskkapital. Om fonden köper t.ex. 1000 ASEA-aktier och efter dagens kurs betalar ungefär 100 000 kronor för dessa till ett försäkringsbolag, som plockar fram dem ur sin portfölj, får ju ASEA inte ett öre mer att investera. Vad som händer genom sådana aktieköp är att fonden får mindre pengar att låna ut till stat, kommun, byggnadsverksamhet eller vad det kan vara som annars hade kommit i fråga — det är innebörden av transaktionen. De som är medvetna om detta — vilket varje ekonomiskt initierad måste vara — faller som en bakre försvarslinje tillbaka på fondens tilltänkta engagemang för s.k. riktade emissioner, alltså kapitaltillskott där de tidigare aktieägarna avstått från den företrädesrätt som de normalt har att teckna nya aktier.

Och vilka företag är det som kan tänkas komma i den situationen? Jo, det är de som av tidigare ägare eller av den fria marknaden bedöms som ointressanta, som riskfyllda. Där tänker man sig nu att fonden skall gå in och placera pensionärernas medel. Jag har svårt att tänka mig att ett sådant förslag, om det hade förts fram av en borgerlig regering, inte hade utsatts för en stark kritik av socialdemokrater. Man hade sagt: Här spekuleras det med pensionärernas och arbetstagarnas pengar, inte bara inom ramen för den aktiespekulation som en normal placerare tillåter sig utan rent av med sikte på att ta upp sådant material som marknaden i övrigt bedömer som ointressant. Det skulle vara mycket att säga om detta, herr talman, men att läsa in det i kammarprotokollet för 1974 är det kanske ingen mening med. Det står nämligen att läsa i kammarprotokollet från 1973; då talesmän för moderata samlingspartiet framförde sina synpunkter på det principiella planet och på det praktiska planet. Jag återvänder därför till vad jag började med att säga: Vi står kvar vid vår tidigare ståndpunkt, och vi är glada att den delvis har vunnit anslutning genom den reträtt som socialdemokraterna har företagit. Men där återstår mera att ändra, mera att kritisera. Det är bakgrunden till reservationen 1, till vilken jag redan yrkat bifall.

Herr talman! Vi har från folkpartiet, som herr Börjesson i Glömminge påpekade, fogat ett särskilt yttrande till näringsutskottets betänkande nr 37, I detta redovisas ett sammandrag av våra principiella invändningar mot den fjärde AP-fonden så som de framfördes i 1973 års debatt. Jag skall därför, herr talman, i dag vara mycket kortfattad. Jag vill bara redovisa de två omständigheter som framför allt gjorde att vi 1973 hade en kritisk hållning i den här frågan. Den första omständigheten var den skärpning som regeringen gjorde av kapitalmarknadsutredningens förslag. Man flyttade över beslutsrätten från riksdag till regering i fråga om hur stora medel som får utnyttjas för aktieköp. Vidare skulle man inte ha redovisning till riksdagen. Procentspärren för hur mycket aktier den fjärde AP-fonden skulle få inköpa lyftes undan, och man gjorde inte någon begränsning för investmentbolag. Den andra omständigheten var att flera socialdemokratiska politiker uttalade sin motivering för ändringen på ett sätt som gjorde att vi ifrågasatte vad målet med riksdagsbeslutet skulle vara. Jag vill bara erinra om att finansministern sade: ”Nu står vi inför uppgiften att via fonderna skaffa samhället direkt inflytande i företagen.” Och det vore lätt att återge flera andra sådana yttranden som visar att man hade ganska långtsyftande mål för den här verksamheten. Vi har från folkpartiets sida under många år deklarerat att vi vill utveckla blandekonomin med en socialliberal marknadshushållning inom de ramar som dras upp av statsmakterna. Vi är däremot oroade av den utveckling där centrala myndigheter och maktcentra skaffar sig allt fler och allt effektivare medel att dirigera och styra de enskilda produktionsenheterna, Vi tror att det är en bättre väg att i stället se till att företagsledning och anställda får större möjligheter till samråd och gemensamt ansvarstagande för sitt verksamhetsområde. Besluten bör med andra ord fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Toppstyrning måste undvikas. Den utveckling mot ökad maktkoncentration som vi befarar lätt följer i den fjärde AP-fondens spår har lett fram till vårt principiella motstånd. Vi tror inte att det är en bra metod när statsmakten styr företagen inifrån, Nu beslutade riksdagen, som här redan har sagts, trots vårt motstånd att inrätta den fjärde AP-fonden vid föregående års riksdag. Fondstyrelsen har tillsatts och verkar sedan årets början, och vi tycker inom folkpartiet att det är en god regel att inte riva upp beslut som fattats i demokratisk ordning. Det kan lätt leda till en kvartalspolitik som rycker sönder all ordnad verksamhet, om man inte skulle respektera den regeln. I varje fall menar vi att det bör vinnas tillräcklig erfarenhet innan ändring av ett så här viktigt beslut görs. Folkpartiet har därför inte till årets riksdag motionerat om slopande av den fjärde AP-fonden. Vi tycker däremot att det är bra att, som näringsutskottet nu föreslår, inga nya AP-pengar får föras över till den fjärde AP-fonden utan riksdagens beslut. Det är också bra, tycker vi, att riksdagen i nästa års statsverksproposition får en redovisning av fjärde AP-fondens aktieplaceringar under 1974 och Från folkpartiets sida har vi inte i och för sig ifrågasatt behovet av att utnyttja AP-fonderna i näringslivets investeringsverksamhet. Tvärtom har vi under flera år i motioner påpekat att återlån av inbetalda ATP-avgifter bör underlättas. Vi har vidare sagt att AP-fondernas pengar i ökad omfattning bör komma näringslivet till del via lämpliga mellanhandsinstitut och att besluten bör fattas i decentraliserade former. Det här är inte minst viktigt för de mindre och medelstora företagen. Tidigare i år har näringsutskottet i sitt betänkande nr 13 påpekat att kapitalmarknadsutredningen har sin uppmärksamhet riktad på de frågor jag nu nämnt. Utskottet strök också i det betänkandet under betydelsen av att utredningen snabbt framlägger förslag, och jag hoppas verkligen att så skall bli fallet. Vi menar att även det här utredningsarbetet bör avvaktas och resultatet komma på riksdagens bord innan den fjärde AP-fondens placeringsprinciper tas upp till förnyad prövning, och vi kommer därför, herr talman, att vid voteringen lägga ner våra röster.

Herr talman! Frågan om AP-fonderna är ett exempel på det mycket märkliga skuggspel som i det nutida parlamentariska livet så ofta ersätter den verkliga maktpolitiken. Vart och ett av de fyra samhällsbevarande partierna utför sina speciella manövrer, anklagar de andra för mer eller mindre konstruerade syften och söker med skilda former av dubbelspel tillgodogöra sig opinioner. Först i detta underliga spel har vi moderaterna. Några månader efter AP-beslutet motionerar de om dess upprivande. Moderaterna vet mycket väl att en sådan linje leder till ökad oenighet mellan de borgerliga partierna. Med sin motion provocerar moderaterna i verkligheten oenighet. Men frestelsen att värva röster på högerkanten och hävda sig gentemot det växande centerpartiet väger tyngre för moderaterna än borgerlig enhet och borgerlig regering. Moderaterna behöver ingen borgerlig regering; däremot behöver de en regering som de kan anklaga för socialistiska konspirationer. Skenbart och subjektivt framstår moderaterna som det mest borgerliga partiet. Objektivt spelar de i verkligheten regeringen i händerna och skadar den borgerliga saken. De utför ett raffinerat samspel med regeringen. Å ena sidan lever de upp till den roll av reaktionär buse, som regeringen behöver för att kunna vädja till sina sympatisörers vacklande lojalitet. Å andra sidan säljer de den borgerliga enheten för att kunna profilera sig själv som högerparti. För att kunna göra det behöver de myten om den socialistiska konspirationen, dvs. de har samma mytbehov som regeringen. För det andra ha vi centerpartiet. Stressade av moderaternas motion har också centern gjort en framstöt. I dagens utskottskompromiss har man vacklat och retirerat. Moderaternas provokation har lyckats, och den skulle ha lyckats ännu bättre om det inte varit för Gunnar Hedlund. Centern har missuppfattat en framtida borgerlig regerings livsvillkor, tycks det. Och det livsvillkoret är att centern binder moderaterna vid sin triumfvagn och helst ser till att de blir överkörda av den också. Om däremot moderaterna får draghjälp av centern, drar de hela borgarblocket över ända. För det tredje har vi det parti som av något skäl fortfarande kallas folkpartiet. Dess ledare stod för några månader sedan och kallade AP-beslutet den största socialiseringsmanövern hittills. Men nu arbetar man på att undvika alla konflikter om det fattade beslutet. Folkpartisterna handlar som moderaterna, fast åt motsatt håll. Deras intresse är också att slå mot det ledande borgerliga partiet, som mer och mer berövar dem deras existensberättigande. I AP-frågan som i andra frågor kohandlar därför folkpartiet med regeringen. Före valet var herrar Helén och Palme sysselsatta med att ställa sig på var sin sida om en barrikad — ingen riktig barrikad visserligen utan bara en attrapp av den typ man har i garderoben och tar fram vid högtidliga tillfällen, liksom nordstjärneorden. Men bägge herrarna var angelägna om att förlägga en stor ideologisk skiljelinje mellan sig. I dag är det som bekant ingen barrikadstämning. I dag prisar herr Helén herr Palmes totala brist på socialism, och Palme prisar den stora ansvarskänsla Helén visar genom att stödja regeringens icke-socialistiska politik. Slutligen har vi då regeringspartiet. Som officiell förvaltare av en avancerad kapitalism skall socialdemokraterna se till att den befästs. Det sker bl, a. genom omfattande statliga stödåtgärder åt näringslivet, genom uppbyggande av en korporativ, organiserad form av kapitalism med statlig inblandning. Denna politik kräver att regeringen kan binda folkflertalet vid ett accepterande av och ett samarbete med den dominerande klassen i samhället. Men för att lyckas måste socialdemokratin samtidigt behålla lojaliteten hos de hundratusentals människor som trots allt hoppas på och vill se en annat sorts samhälle förverkligas. Regeringspartiets historiska uppgift är att driva en konservativ, samhällsbevarande politik och samtidigt framställa den som radikal. Det är ingen lätt uppgift. Men regeringen får hjälp. Moderaternas framstöt i AP-frågan är från den synpunkten perfekt organiserad. Regeringen kan nu inför det egna partifolket hålla upp moderaterna som buse. Moderaternas angrepp blir det skenbara beviset för att fjärde fonden är en radikal reform. Både moderater och socialdemokrater vill i och för sig dölja det obekväma faktum att tre partier i mitten stödde huvudprinciperna bakom AP-förslaget i fjol och att det därför inte alls är fråga om en reform med socialistiska syften. Socialdemokraterna behöver myten om den radikala reformen för att hålla kvar sina anhängare. Moderaterna behöver samma myt för att hålla fram som buse åt sina socialisthatande sympatisörer. Bådas mål är krossandet av den borgerliga enheten. Moderaterna har, som jag nämnde, mycket större existensberättigande i svensk politik så länge det finns en regering som kan anklagas för socialistiska konspirationer, än om det blir en borgerlig regering inför vilken moderaterna måste tona ner sin högerprofil. Samspelet mellan moderaterna och regeringen är så perfekt, att en oskyldig frestas fråga sig hur många landshövdingeposter SAP har lovat bort den här gången. De stora förlorarna i detta spel befinner sig utanför yrkesmanipulatörernas krets. De stora förlorarna är arbetarklassen och arbetarrörelsen, alla människor som vill se socialismen som det politiska huvud målet i vår tid. Ett privatkapitalistiskt system drabbas i sina högre stadier av vissa Nr 89 lagbundna störningar och kriser. De statliga aktieköpen har till syfte att Måndagen den neutralisera och avvärja dessa problem. Regeringen söker framställa 27 maj 1974 köpen som ett sätt att förändra kapitalismen. Men hur kan man ändra — — — maktpositioner genom att under en flerårsperiod köpa aktier för ett Allmänna pensionsfondens aktiepla totalbelopp som understiger det privata aktiekapitalets automatiska tillväxt under ett enda år? Hur kan man skapa ökad sysselsättning i Sverige om de vinster som de statliga kapitaltillskotten är med om att skapa fritt kan föras ut till andra länder? I mer än 100 år har arbetarklassen hävdat principen att socialism kräver självständig organisering och aktiv kamp mot kapitalintressena på alla fronter. Nu får de höra att socialismen skall genomföras via fondbörsen. Man skall köpa in sig i kapitalismen så omärkligt att kapitalisterna inte själva märker när socialisterna plötsligt en morgon år 2100 har majoritet på bolagsstämman i Volvo och Electrolux. Man skapar inte ökad sysselsättning genom att ge nya former av stöd åt det storkapital som ständigt slår ut växande mängder människor från arbetsplatserna. Man skapar ökad sysselsättning genom att bygga statliga industrier i framtidsbetonade branscher. Man skapar inte något alternativ till kapitalismen genom att investera på dess villkor och acceptera dess snedvridna regionala lokaliseringsmönster. Man skapar alternativ genom att bygga upp statsindustrier, med sikte på att använda dem aktivt i regionpolitiken. Man skapar inga alternativ till kapitalismen genom att investera i dess slitoch slängproduktion. Man skapar alternativ genom att introducera nya principer i tillverkning och hushållning med material och energi. Man åstadkommer ingen demokratisering genom att bistå de centraliserade storfinansgrupperna med riskkapital från staten. Man åstadkommer demokratisering genom att bygga upp nya statliga industrier med lönarbetarmajoritet i de styrande organen och med ett annat sätt att leda och fördela arbetet än den hierarkiska och militära kaserndrill som kännetecknar kapitalistiskt arbetsliv. Ett program för statlig industrialisering skapar inte i sig någon socialism. Men det kan utgöra en grogrund och en bas för ett annorlunda sätt att se på produktion och arbetsliv än det system av penningmoral, karriärism, utslagning av svaga och nedtryckta, förhärligande av köpandet och hyllande av elittanken, som utgör den moderna kapitalismens kännetecken och som i den socialdemokratiska regeringen har sin effektivaste och generösaste hjälpare och försvarare. Regeringen fördjupar nu i alla frågor klassamarbetet och koalitionspolitiken med borgerligheten. En konsekvent arbetarpolitik kräver en rakt motsatt rörelseriktning och en helt annan linje i politiken. För den linjen, den socialistiska linjen, står bara ett parti, vänsterpartiet kommunisterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det bara är några månader sedan vi här i kammaren hade en debatt i denna fråga — en mycket lång och ingående debatt. Det mesta av de principer som kan 11 åberopas, det mesta av de argument man kan plocka fram redovisades i den diskussionen, och det har, som sagt, inte gått ett halvår sedan dess. På något sätt tycks den här frågan ändå kunna leda till nya debatter, till upprepningar av de gamla argumenten. Det kan väl också vara värt en mässa att få diskutera den här saken igen. Jag skulle vilja slå fast från början att vad det hela egentligen gäller är en principiellt mycket viktig sak, och det kanske är förklaringen till att den lockat till debatt. Som jag ser det är den väsentliga frågan: Skall det kollektiva sparandet — i detta fall i form av AP-fonder — användas för att bygga ut vårt näringsliv, och skall det i så fall ske på samma villkor som gäller för andra kapitalinsatser, för andra människor som vill satsa pengar i utbyggnad av vårt näringsliv? Jag vill konstatera — för att inte få argument om motsatsen i debatten — att det, i det beslut som fattades här, finns ett klart stadgande om att det är de anställda i de företag där fonden köper aktier som skall rösta för fondens medel. Hela talet om maktkoncentration, regeringens maktinflytande osv. kan vi lämna därhän. Det är de anställda som skall rösta för de här aktierna, och aktiefonden är i allt väsentligt de anställdas pengar. Vad tvistar man då om? För de borgerliga tycktes det vara så i den förra debatten att just de anställdas pengar är mycket farliga pengar. Enskilda svenska kapitalägares pengar är inte farliga. Oh nej, det är inga farliga pengar; om någon äger tillräckligt mycket pengar är det värdefullt för samhället att de används. Bondekooperationens pengar är inte farliga; de kan få användas på ett sådant sätt som ägarna finner för gott. Det är ingenting som man behöver ha restriktioner om. Också de multinationella företagens pengar tycks vara ganska ofarliga, dem kan man använda; men när det gäller pengar som de anställda i fabrikerna har blir det fruktansvärt farligt, och de pengarna måste omgärdas med bestämmelser, de får inte representera mer än viss del av röstetalet osv. Jag har mycket svårt att förstå logiken i det resonemanget när samma parti i andra sammanhang talar om sitt intresse av att öka de anställdas inflytande. Logiken borde bjuda att man här inser vad det är fråga om, att det gäller på vilket sätt man skall se på de här pengarna. I år är det moderaterna som reserverar sig och vill stå kvar vid denna ståndpunkt; de säger att det måste vara så. Det är på sitt sätt följdriktigt. Om man innerst inne är mycket emot en större demokrati i vårt ekonomiska liv skall man naturligtvis göra på detta sätt; moderata samlingspartiet är i det avseendet fullt konsekvent. Utskottets vice ordförande var inne på ett resonemang som är helt typiskt för den argumentation som drivs av moderata samlingspartiet. Han sade något om att man har släppt omsorgen om de gamla — vilkas pensioner de här fonderna skall betala — och att det nu bara är fråga om att använda pengarna för maktpolitik. Man struntar i de gamla, säger han. Jag uppskattar herr vice ordföranden som en mycket hederlig och rejäl person, och jag skulle uppskatta om han lät bli att använda det där argumentet. Det är nästan fräckt att moderata samlingspartiet, som varit motståndare till tillkomsten av AP-fonderna och ATP, skall försöka framställa sig som några garanter för de gamlas pensioner gentemot socialdemokratin. Hur är det egentligen med de gamlas pensioner? Den enda verkliga garantin för att vi skall kunna få pensioner när vi blir gamla är att det finns ett aktivt, produktivt näringsliv. Det gäller att bygga ut det; det är inte pengarna man kan äta. Vice ordföranden säger också att det är ett grumligt tänkande när man säger att man tillför näringslivet nytt riskkapital genom AP-fonderna. Jag skall hålla med honom om att det är riktigt — om det exempel han tog vore det enda! Han säger nämligen: Om AP-fonden köper upp litet ASEA-aktier nu och litet ASEA-aktier då blir det ingen större skillnad. Ja, det är visserligen helt riktigt, men jag föreställer mig att aktiefondens aktieköp kommer att tillgå på ett helt annat sätt. Jag skall återkomma till det sedan. I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar finns det en annan ton i år än det fanns i utskottsbetänkandet från i fjol. Det beror på att en överenskommelse har träffats mellan centerpartister och socialdemokrater i denna fråga. För oss socialdemokrater har det inte funnits någon möjlighet att i det resonemanget acceptera en linje som skulle ha inneburit att man skulle lägga speciella restriktioner på AP-fondspengarna, så att de pengarna på något sätt skulle begränsas och så att man sade: Vi får bara köpa för 5 procent eller för 10 procent eller över huvud taget till vilket procenttal som helst. Vår princip har i stället varit att dessa pengar är lika värdefulla som andra pengar och att de också skall behandlas på det sättet — det skall inte vara några särskilda gränser uppsatta för dem. Det är en mycket viktig princip för oss. Centerpartiet medverkar nu till att det fattade beslutet får stå kvar, att de anställda kan betraktas som myndiga och att deras pengar inte är sämre än andras, Det är viktigt. Vi behöver alla kapitalresurser i dag för att bygga upp sysselsättningen, och därför är det också angeläget att det blir på det här sättet. Centern har här medverkat till att dessa bestämmelser står kvar. Från centerns sida får ställning till begränsningen tas vid ett senare tillfälle, när man har fått viss erfarenhet. Man säger att det tills vidare får vara på detta sätt, och man intar den förnuftiga ståndpunkten att den försöksverksamhet som nu äger rum kommer att visa hur stort intresse det finns för fonden hos näringslivet, på vad sätt aktieköpen kommer att äga rum osv. Det är vackert så. Man vågar — åtminstone tills vidare — låta de här pengarna verka; sedan får man se, hur farliga de är. Den andra punkten i överenskommelsen gäller frågan om vem som skall besluta om ytterligare pengar. I det beslut som fattades i fjol sades det att det var Kungl. Maj:t som hade att på förslag av fondstyrelsen besluta om ytterligare medel. Att ändra det till att det i stället skulle vara riksdagen som beslutar om detta är inget principiellt svårt avgörande för socialdemokratin. Riksdagen har alltid — och skall alltid ha — kontrollmakt över regeringen. Det är därför självklart att det inte har varit någon större svårighet för oss att gå med på detta. Det är riksdagen som i fortsättningen skall besluta om eventuellt nya pengar till AP-fonden, och man skall då som grund för beslutet ha de rapporter som kommer om hur denna verksamhet har skötts i det stora hela. Detta om överenskommelsen, Låt mig sedan bara framföra en liten undran med anledning av centerns särskilda yttrande med alla räddhågade och ängsliga reservationer. Det verkar som om ert eget mod från i våras håller på att skrämma er. Jag skulle vilja säga: Gaska upp er! Det beslut ni var med om då var inte så tokigt. Låt det stå kvar, och ta inte bort intrycket med en mängd underliga undanflykter! Utöver de moderatas reservation finns det en annan reservation i detta sammanhang, nämligen en av vpk. På ett sätt skulle man kunna säga att det är följdriktigt. Det är de två ytterfalangerna i svensk politik som inte kan vara med om att handla förnuftigt, utan som är bundna av vissa ideologiska tyglar som gör att de inte kan röra sig och komma någon vart - om idéerna inte stämmer med verkligheten, är det värst för verkligheten, kunde man säga här. Jag vill bara säga några få ord om reservationen från vpk-håll. Det finns i det här beslutet inget formellt hinder mot att AP-fonderna också går in med aktier i statliga företag. Men jag har ansett — och anser alltfort — att det normala för statliga företag är att de finansieras på annat sätt än via AP-fondsmedel. Vi kan ta som exempel den finansiering som nu kommer att föreslås beträffande utbyggnaden av Stålverk 80. Jag vill gärna peka på att det inte finns något hinder, men jag tror ändå inte att den bästa användningen av pengarna sker den vägen. Vidare talas det i vpk-reservationen om att man inte kommer någon vart med punktvis gjorda små aktieköp. Det är ungefär samma sak som utskottets vice ordförande säger när han talar om att man skulle köpa litet ASEA-aktier här och litet ASEA-aktier där. Jag skulle hålla med om det riktiga i detta påstående, om det vore så, att fondens enda uppgift vore att köpa mycket små aktieposter än här och än där. Fondens aktieköp bör tvärtom ske i princip på annat sätt — i större poster, i riktade emissioner osv. Jag tycker nog att det kan vara vettigt med en försöksperiod också för kommunisterna, så att de får lära sig vad det här egentligen är och inte bara pratar på. Sedan höll herr Jörn Svensson ett anförande som jag inte skall säga mycket om. Han var som vanligt vältalig. Han talade inte om den här frågan utan om några fixa idéer som han har och målade upp en bild av att hela den svenska politiken är genomrutten med ett enda undantag — vänsterpartiet kommunisterna, Borgerligheten är en enda stor korrumperad härva som än slinker hit och än slinker dit, än gör upp med socialdemokraterna och än gör upp med varandra. Och regeringen har bara ett enda intresse — att bevara det kapitalistiska systemet. Till den änden vill den ha hjälp av de borgerliga för att kunna behålla myten om att regeringen kämpar för en annan politik. Därför har man låtsasmanöver lite nu och då. Men det hela är egentligen ett enda väldigt samförstånd. Men snälla Jörn Svensson, tro inte att någon vettig människa går på den beskrivningen, den är ju så barock att den inte behöver bemötas. Jag tycker att det finns en väldigt rak linje från moderata samlingspartiets till vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt. Det gäller att till varje pris försöka visa upp att politiken i varenda struntfråga måste bygga på konfrontation och slagsmål. Om vi kommer överens om att handla praktiskt i en fråga, då är det ett brott mot all ideologi. Jag tycker det är ett lustigt resonemang av herr Jörn Svensson. Men det är väl den enda möjlighet han har att skapa en plattform för sitt parti, att framställa sig Nr 89 som behövlig i svensk politik. Till sist en fråga: Är verkligen rönnbären så Måndagen den sura, herr Jörn Svensson, att man måste ta till sådana uttryck? 27 maj 1974

Herr talman! Som ett sammanfattande omdöme om utskottets ceringar, m.m. betänkande lämnade utskottets värderade ordförande detta: Det finns i år en annan ton i utskottsbetänkandet än i fjol. Det medgivandet måste väl vara ett besked om att tonen i fjol inte var den riktiga. Har man radikalt ändrat tonen från i fjol och fram till i år måste man väl ha tänkt om. Man har funnit anledning att stämma om tonen — stämma ned den skulle man kanske kunna säga — och det visar att den kritik som fördes fram i fjol var någonting att ta fasta på. Sedan, herr talman, instämmer jag däremot inte i herr Svanbergs formuleringar när han menade att den fortsatta kritik som förts från moderat håll skulle bero på att moderaterna innerst inne var emot att vi får större ekonomisk demokrati. Det betyget var visserligen inte så nedgörande som det herr Jörn Svensson utfärdade för moderaterna när han kallade oss reaktionära busar, men jag tycker ändå att betyget inte var helt rättvist. Det finns faktiskt, herr Svanberg, bevis på hur vi gång på gång både i den politiska propagandan ute i landet och här i riksdagen har talat till förmån för en vidgad ekonomisk demokrati, ett spridande av ägande och av ansvar, Det är bakgrunden till att vi opponerar oss mot sådant som enligt vår uppfattning går emot ett spritt ägande och ett spritt ansvar. Och vi menar att fjärde AP-fondens aktieköp och riktlinjerna för dessa innebär ett av de steg som för oss längre bort från det samhälle vi vill ha — ett samhälle med spritt ägande och spritt ansvar.

Herr talman! Jag skall be att få korrigera på ett par punkter. Jag har inte gjort gällande i och för sig att moderaterna är reaktionära busar, jag har bara sagt att det är den roll man vill ha er att spela från visst håll — och ni fyller den rollen ganska väl. Detsamma när det gäller herr Svanberg, Jag har inte sagt att politiken i landet är korrumperad, jag har aldrig använt det uttrycket. Och herr Svanberg skall hålla sig till det jag har sagt och inte läsa in mera än vad som jag faktiskt säger. Nu menar herr Svanberg att vänsterpartiet kommunisterna bara vill sära ut sig från de andra, det vill inte vara med om någonting förnuftigt, som han säger. Det måste jag ju tolka så, att det är bara koalitionspolitik med borgerligheten som i herr Svanbergs ögon är det förnuftiga. Och det vill vi inte vara med om, det säger vi klart och tydligt ifrån! Så på den punkten har han rätt — om det är det han karakteriserar som förnuftigt. Sedan är det inte alls så, herr Svanberg, att vi bara vill vara med om att profilera oss ideologiskt, att vi förkastar allting som inte är av den rätta socialistiska tron, alla reformer som inte är konsekvent socialistiska till sin innebörd. Så är det inte alls. Jag har själv varit med om många gånger att rösta för sådant som vi har bedömt som varande progressiva och riktiga förslag, som ligger i arbetarklassens och folkflertalets intresse. Vi 15 har många gånger röstat med er socialdemokrater på den punkten. Och det har varit bra för er att ha det stödet, då ni ju under förra perioden många gånger inte kunde bilda majoritet utan det stödet. Så jag tycker inte ni skall skämmas för det här i dag, även om majoritetsförhållandena har ändrats. Men vi har tydligen, till skillnad från er, den grundsynen att den historiska uppgiften för svensk arbetarklass och svensk arbetarrörelse är att bryta sönder det kapitalistiska samhället och bygga upp socialism. För att kunna göra det måste man i de stora och avgörande principfrågorna ändå ha en annan linje än den som representeras av det borgerliga samhället, dess traditioner och dess företrädare. Och den linjen — det var det jag försökte säga till herr Svanberg — gagnas icke av den typ av koalitionspolitik som ni från socialdemokratin nyligen introducerat i svensk politik.

Herr talman! Herr Regnéll säger att när jag talar om en annan ton i utskottsbetänkandet i år jämfört med i fjol måste det innebära att vi nu har tagit vara på kritiken som riktades mot förslaget förra gången och därför ändrat oss. Det är ju så, herr Regnéll, att ni fortfarande är reservanter och ni gillar inte det här. Däremot har de två andra borgerliga partierna gjort en förnuftig röstning, i varje fall centerpartiet, och tagit hänsyn till den verklighet som finns, inte bara fortsatt med samma toner. Självklart har vi tagit till vara vissa ting i er kritik. När det gäller frågan om att riksdagen skall besluta i de här ärendena, ja, på den punkten har vi ändrat oss. Det kan vi göra. Men i fråga om principerna kan vi inte ändra oss. Och där är ni kvar också, så tonen från ert håll har inte förändrats. Sedan säger herr Regnéll att det inte är ett riktigt betyg som jag ger moderaterna, nämligen att de är emot allt inflytande från de anställda. Moderaterna har många gånger varit med om att få ett vidgat ägande för de anställda. Han använder sedan uttrycket ”spritt ägande”, ja, det är precis vad som motsvarar moderaternas åsikter. Skall det vara något ägande utöver vad de verkligt stora kapitalägarna har, då skall det vara i sådan form att det blir så spritt och betydelselöst som möjligt, så att man inte kan använda det för att klara de gemensamma intressena mot en kapitalmakt. Det är den skillnaden mellan de här två partierna. Och den är inte liten, utan oerhört betydelsefull. Jörn Svensson ägnar sig åt att säga att både jag och herr Regnéll har missuppfattat honom. Han sade inte att moderaterna var väldiga busar utan bara att regeringen vill få dem att framstå så. Han har heller inte sagt — som jag uppfattade det — att alla de andra partierna är korrumperade. Ja, det påminner om honom som var instämd inför tinget och var åtalad för att han kallat sin granne för träskalle. Han sade: Nej det gjorde jag inte, jag sade bara: Ta på dig hatten för nu kommer det en hackspett flygande. Det är ungefär så som Jörn Svensson uttryckte det. Skillnaden mellan att använda ordet korrumption och säga som han gjorde är väl obefintlig. Han säger vidare att han varit med om att fatta vissa viktiga gemensamma beslut i ett samarbete med socialdemokraterna. Det gjorde vi under förra perioden, det skall vi inte skämmas för, säger han. Nej, vi skäms ingalunda för det. Men det verkar som om herr Jörn Svensson just Nr 89 nu skäms för det och inte alls vill vara med om någonting sådant. Måndagen den Sedan säger herr Jörn Svensson att en koalitionspolitik med de 27 maj 1974 borgerliga aldrig kan vara i arbetarklassens intresse. Ja, herr Jörn MH— Svensson, någon koalitionspolitik bedrivs inte med något parti. Men låt Allmänna pensionsfondens aktiepla mig få fråga vad en koalition med vänsterpartiet kommunisterna skulle leda till i dagens politiska värld, den värld som vi inte kan komma ifrån. Den ser ut som den gör. Därom finns inte mer att diskutera.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort, därför att herr Svanbergs yttrande säger egentligen allt. Herr Svanberg menar att det är fel att säga att socialdemokraterna i dag bedriver koalitionspolitik med de två mittenpartierna i allmänhet och folkpartiet i synnerhet. Han sade t.o.m., i sitt förra anförande att den bilden bara var en produkt av en fix idé hos mig och vänsterpartiet kommunisterna. Jag tycker inte att det är en fix idé. Jag har ju sett herrar Palme och Helén i TV-rutan uttala sig berömmande om varandra, ge varandra allt det stöd som kan behövas i den nuvarande parlamentariska situationen. Jag har inte uppfattat det som brist på verklighetssinne utan som en högst konkret realitet, som kommer att ligga till grund för svensk politik ett antal år framöver. Jag bad herr Svanberg säga mig vad han tror att arbetarrörelsen med den målsättning den har i det här landet i det långa loppet tjänar på denna typ av koalitionspolitik. Den är dock ett högst påtagligt faktum.

Herr talman! Koalitionspolitik, herr Jörn Svensson, förutsätter som regel en regeringssamverkan, i varje fall ett mycket ingående politiskt samarbete mellan två eller flera partier. Vad Jörn Svensson nu försöker måla upp är en föreställning om att det förekommer en koalition i det här landet. Vad som är verklighet är att socialdemokraterna och regeringen i vissa praktiska frågor kommer överens med än det ena, än det andra partiet för att kunna genomföra vettiga åtgärder som är av mycket stor betydelse för hela det svenska folket. Den senaste uppgörelsen är inte minst av det slaget. Herr Jörn Svensson vill egentligen att vi aldrig skall kunna samarbeta och göra det som synes vara möjligt, utan vi skall fortsätta att peka mot stjärnorna och säga: Vi nöjer oss inte med 25 procent, vi vill ha 100 procent. Vi går ut i öknen och finner oss i att leva där, vi förnekar verkligheten som den ser ut och bryr oss inte om resultatet. Jag tror att det är ganska förnuftigt, herr Jörn Svensson, att försöka bedriva en politik som ändå tar hänsyn till realiteter och försöka få ut det vettiga i vissa praktiska ting.

Herr talman! Den fråga som diskuteras för närvarande är så betydelsefull ur principiell synvinkel att det kanske kan vara tillåtet även för den som inte tillhör utskottet att ta till orda. 17 För att slå vakt om de fördelar som det innebär för hela samhället att ha en ekonomi byggd på ett enskilt näringsliv är det viktigt att se till att statliga aktieköp — i det här fallet för AP-pengar — om de över huvud taget skall äga rum, sker inom snäva begränsningsregler. Det gjordes förra året gällande att aktieköp för AP-miljarder skulle innebära den största socialiseringen i svensk historia. För att hindra att en sådan beskrivning blir riktig fordras det att långtgående begränsningsregler iakttas. Man har anledning att begrunda de olika motiv som har framförts i debatten till stöd för dessa aktieköp. Ett motiv som redan har diskuterats är att man denna väg möjligen skulle kunna tillföra näringslivet ett riskvilligt kapital, men det har aldrig klart uttalats hur det i praktiken skulle gå till. Herr Regnéll ställde en fråga, som man kan upprepa, om hur t.ex. Volvo eller Asea skulle få mera pengar bara därför att staten köper ett visst antal aktier i företaget i fråga. Ja, den enda möjligheten finns ju att man på ett sådant sätt driver upp aktiekurserna och därmed gör det billigare för företaget att gå ut med en nyemission. Men det kan ju tyckas vara en något krånglig metod att tillföra företaget riskvilligt kapital. Andra förslag har framförts som är rimligare och riktigare. När socialdemokratins talesmän pressas på hur det i praktiken skall gå till att tillföra företagen riskvilligt kapital via AP-miljarderna, så hänvisar de till riktade nyemissioner och nyemissioner över huvud taget. Ett sätt skulle då vara att införa något sorts tvång att bjuda ut en riktad nyemission, men en sådan metod har herr Sträng förra året tagit avstånd från, vilket jag tacksamt noterar. Då finns det bara kvar en möjlighet, nämligen att villkoren för denna riktade nyemission görs så synnerligen gynnsamma att det blir lockande att på det sättet skaffa sig pengar. Men att göra villkoren så gynnsamma att företagen just denna väg skall få någon sorts förmån förefaller även det att vara en omväg. Ett annat motiv som anförts är att löntagarna genom AP-fondens aktieköp skall få ett större inflytande. Men även på den punkten är det svårt att se hur utvecklingen skall kunna bli den som man syftar till. Vilka förskönande begrepp man än använder finns verkligheten kvar, och den verkligheten är ju att det är staten — genom av den själv utsedda personer i en liten styrelse — som får ett ökat direkt inflytande. Det är svårt att se att den enskilde löntagaren får något mer att bestämma om. Detta kan möjligen mildras genom att man i de företag där fonden köper aktier låter anställda i företagen representera aktierna på bolagsstämman, Herr Svanberg försökte för en stund sedan säga att detta var något mycket genialt. I den debatt som vi hade förra året ställde jag mig också bakom en sådan lösning, men jag vill påminna herr Svanberg om att det var alls inte socialdemokraterna som hittade på detta, utan denna idé kom fram i debatten efter det att propositionen var lagd. Med omfattande statliga aktieköp finns det risk för att den enskilde löntagarens ställning i stället blir försämrad. Statliga aktieköp leder till maktkoncentration, Staten får sina egna företagarintressen, som då skall stöttas av statsmakten. Innan man har begivit sig alltför lång väg i den riktningen bör man komma ihåg hur det har gått för de anställdas medinflytande i de länder som har prövat den socialistiska ekonomin och hur det har gått för löntagares och fackföreningars ställning. Hur vackra föresatserna än har varit — till skillnad från herr Jörn Svensson vill jag Nr 89 inte alls frånkänna mina motdebattörer att de kan ha goda avsikter — har Måndagen den jag svårt att se att i länder där det socialistiska systemet har prövats 27 maj 1974 eventuella goda avsikter verkligen blivit infriade. I stället har det bliviten, —=5—— dålig situation för enskilda löntagares medinflytande, och det har inte Ållmänna pensionsblivit en gynnsam belägenhet för fackföreningarna. fondens aktiepla Förklaringen är väl helt enkelt den att allteftersom man rör sig ceringar, m. m, närmare det socialistiska ekonomiska systemet och dess ideal blir staten i allt högre grad en dominerande arbetsgivare. Jag gör inte gällande att vi är där för närvarande, men jag gör gällande att vi i tid, när vi diskuterar de olika förslag som nu är aktuella, begrundar vad det innebär att röra sig i den riktningen. Jag har väldigt svårt att tro att det verkligen skulle innebära att medinflytandet för fackföreningar och enskilda människor kommer att öka, om man får en helt dominerande arbetsgivare. Detta är någonting som herr Svensson i Malmö förvisso borde begrunda. Han utfärdade ju betyg åt sina politiska motståndare från alla andra partier att de var yrkesmanipulatörer, konspiratörer och allt vad det var för någonting. Om man har den inställningen måste det vara ytterst farligt med en statsmakt med alla de maktmedel som den har i det kommunistiska system som herr Jörn Svensson vill införa. Herr Svensson talade också om att kapitalismen leder till kaserndrill. När jag hörde det, kom jag ihåg vad jag läste för en tid sedan om Cuba, nämligen att där har nyligen införts den s.k. lagen för lata för att se till att det arbetas mera på arbetsplatserna, Det förefaller snarare vara ett kaserntänkande än det som vi kan se t.ex. i vårt eget land. I stället för att använda statliga aktieköp via AP-fonden som ett medel att försöka öka inflytandet för anställda och löntagare tycker vi att det vore bättre att se till att de anställda fick större förutsättningar att få del i företagsägandet på individuell bas. Med brösttoner försöker socialdemokraterna göra gällande, att det är ett misstroendevotum mot löntagarna att motsätta sig aktieköp för AP-pengar och att sådana aktieköp skulle vara att jämföra med de stora rösträttsreformerna. Men här finns endast en misstroendeförklaring, och den kommer från socialdemokraterna, som motsätter sig att individen själv blir meddelägare. Det vill man alls inte. Man vill inte att individen på en individuell bas skall kunna bli meddelägare. Vad kan det vara annat än ett misstroendevotum mot den stora mängden enskilda löntagare att på det viset vilja förhindra en spridning av ägande och inflytande? Den 25 april röstade socialdemokraterna och för den delen också folkpartiet emot att man skulle tillsätta en utredning för att granska möjligheterna att vidga meddelägandet. Nu, fyra veckor senare, har dessa två partier förklarat att det skall tillsättas en sådan utredning vid årsskiftet 1974-1975. Denna snabba ändring i inställningen välkomnar vi. Vad det emellertid gäller är att redan från början slå fast att om man verkligen skall visa förtroende, om man verkligen vill ge den myndigförklaring som herr Svanberg talade om, bör man se till att resultatet av dessa utredningar leder till ett system som bygger på ägande på individuell bas och inte ytterligare någon form av kollektivt ägande. Det som socialdemokraterna förvisso är ute efter är att statsmakten 19 skall få ökat inflytande genom AP-fondens aktieköp. För att konstatera det behöver man inte lida av några konspirationsmyter.

Eller som herr Sträng också har konstaterat i ett ofta citerat uttalande: ”Vi skall socialisera steg för steg men vi skall inte basunera ut det på gator och torg där det så lätt blir missförstånd.” I förra årets debatt om AP-fondens aktieköp tog herr Helén på ett välgörande klart sätt avstånd från den sortens politik. Herr Helén yttrade bl.a.: ”Vid det här laget kan knappast någon tvivla om regeringens syfte med förslaget om att använda AP-pengar för aktieköp. Regeringen vill skaffa sig ytterligare ett mäktigt instrument för att kunna driva vidare den sorts näringspolitik som regeringen allt starkare gått in för de senaste åren. Den innebär att staten styr betydligt mer än hittills — inte bara i form av ramar för företagens verksamhet, som är det naturliga sättet för staten att arbeta, utan också i detaljer och inne i företagen. Men det är alldeles uppenbart att bakom denna näringspolitik ligger tron att några få personer i toppen på det politiska maskineriet bättre än de tusentals beslutsfattarna ute. i företagen vet hur företag skall skötas och vilka beslut som där skall fattas.” Dessa ord, herr talman, är lika kloka nu som när de ursprungligen yttrades. Därför krävs att begränsningsreglerna omfattar inte bara det belopp som regeringen får disponera för aktieköp utan även den högsta procentsats aktier i ett och samma bolag som AP-fonden får köpa. Jag vill tillägga att det också fordras en regering som är beredd att slå vakt om att begränsningsregler även fortsättningsvis kommer att finnas. Jag gör mig inga illusioner. Om socialdemokraterna skulle vinna någon ny form av majoritet eller med vpk delad majoritet skulle de olika begränsningsregler som nu finns antagligen slopas. Herr talman!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 Herr Svanberg ville känneteckna vårt ställningstagande i denna reservation som något slags ytterlighetspolitik. Jag vet inte, herr talman, vilken uppfattning herr Svanberg har om ytterligheter. Den är i alla fall ytterligt konstig. Som herr Börjesson i Glömminge med viss rätt påpekade har vi i år i vår motion och i vår reservation uttryckt en uppfattning som föregående år omfattades av centerpartiet. Redan i voteringen förra året ställde vi oss bakom den när väl riksdagen hade avslagit våra krav. Herr Svanberg försöker klistra etiketter och därmed fick kammarens ledamöter ett utmärkt exempel på hur slarvigt herr

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i det gräl som herr Burenstam Linder för med sina borgerliga medbröder om vem som står kvar vid vad som fanns i fjol osv. Det må de klara upp sinsemellan. När jag säger att det finns två ytterfalanger är det för att det i år finns en moderat reservation och en vpk-reservation. Däremellan finns ett förslag om hur dessa frågor skall lösas, i vart fall tills vidare. I övrigt vill jag inte ta upp herr Burenstam Linders resonemang här. Det är i stort sett synpunkter som framfördes när vi diskuterade aktieköpen förra gången, och de blir inte bättre av att upprepas. Låt mig konstatera att herr Burenstam Linder liksom herr Regnéll var inne på att om det skall finnas något inflytande för de anställda så skall det vara på individuell basis. De kan aldrig tänka sig att man för att klara sig mot någonting mycket starkare försöker hålla samman och göra någonting gemensamt. Herr Burenstam Linder talade också om att vi så sent som den 25 april fattade ett beslut om att inte tillsätta en utredning om de anställdas medinflytande men att regeringen nu träffat avtal med folkpartiet om att en sådan utredning skall tillsättas. Jag tycker att herr Burenstam Linder själv gav förklaringen till detta när han sade att om en sådan utredning skall komma till stånd förutsätter han att det klart sägs ut att det skall bli på det sätt som han vill ha det, dvs. medinflytande på individuell bas. Vi anser att en utredning bör vara förutsättningslös. Utredningar av det slag herr Burenstam Linder talar om tror jag vi skall betacka oss för i riksdagen.

Herr talman! Det var närmast det sista herr Svanberg berörde som föranledde mig att något replikera herr Burenstam Linder. Han gav en felaktig information om folkpartiets ställningstagande i fråga om löntagarnas andel i företagens kapitaltillväxt. Det var ingalunda så, herr Burenstam Linder, att folkpartiet röstade emot förslag om att få ett sådant system till stånd. Det är väl känt för kammaren att folkpartiet i stället under många år har arbetat hårt för att just få fram sådana förslag. I år har vi preciserat vårt yrkande, och det finns också angivet i näringsutskottets betänkande nr 25, där det inte bara fanns en reservation — den som jag förstår att herr Burenstam Linder helst vill tala om — från centerpartiet och moderata samlingspartiet utan också en reservation från folkpartiet. I den yrkade vi på en utredning angående lagstadgad rätt för löntagarna till andel i företagens kapitalbildning. Det är, herr Burenstam Linder, utfästelse om en sådan utredning som finns med i den uppgörelse folkpartiet och socialdemokraterna nu träffat. Det finns en klar linje i vårt handlande i den här frågan.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har som sig bör en något onyanserad och ovetenskaplig syn på de socialistiska länderna. De är för uu Sverige, som ju befinner sig i ett annat läge historiskt och på ett annat utvecklingsstadium, ingalunda några modeller för vänsterpartiet kommunisterna om hur vi vill ha det här. Vi vet mycket väl att på grund av föråldrade traditioner och historiska förhållanden finns det mycket i de länderna som det finns anledning att kritisera och som vi ofta har kritiserat. Det kan vara begränsningar i åsiktsschemat, brister och felaktigheter i rättssystemet osv. Men vi kan samtidigt inte blunda för att den socialistiska planekonomin ger mycket bestämda fördelar, t.ex. när det gäller den enskilde arbetarens inflytande över förhållandena på sin arbetsplats. För den objektive betraktaren måste ändå det bestämda intrycket vara att detta inflytande är betydligt större än i Sverige. Miljöskyddssystemen och bestämmelserna gentemot miljöfaror på arbetsplatserna är också betydligt bättre utformade i de flesta av de länderna än vad de är här. Det är ett obestridligt faktum. Man har mycket strängare normer gentemot skadliga ämnen, vilket har framhållits tidigare här i en debatt. Nåväl, till denna fråga får herr Burenstam Linder och jag tillfälle att återkomma utförligare i någon debatt där de problemen mer uttryckligt står på dagordningen. Herr Burenstam Linder är litet moraliskt upprörd över att jag menar att moderaterna manipulerar. Vad jag försökte framkalla en bild av var den roll som moderaterna medvetet eller omedvetet spelar just nu i Sverige. Vi ser hur folkpartiet går i koalition med socialdemokraterna — en koalition som inte ens behöver betalas med några ministerposter — och på sitt sätt bryter den borgerliga enheten. Och vi ser hur moderaterna genom att skilja ut sig i olika frågor på det sätt som de gör i dag också bryter sönder och försvårar den borgerliga enheten. Moderaterna måste ju ändå vara klart medvetna om att förslag av den typen som de gör sig till talesmän för i dag är omöjliga i ett borgerligt regeringsprogram, för de ger den sittande regeringen precis det den vill ha, nämligen bilden av den reaktionäre busen som strävar bakåt och motsätter sig allting. Då frågar jag: Spelar ni denna från borgerlig synpunkt sett sönderbrytande roll medvetet eller omedvetet? Jag bara ställer fram det intressanta problemet.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö förkunnar inte att moderaterna manipulerar, utan han förkunnar att alla partier i riksdagen utom vänsterpartiet kommunisterna manipulerar. I vad gäller herr Wirténs inlägg är det precis riktigt som han sade — där kanske jag uttryckte mig en smula slarvigt. Centerpartiet och moderaterna hade en gemensam reservation med krav på att man skulle tillsätta en utredning om ägandespridning, och folkpartiet hade en egen reservation där det stod att detta krav skulle vara lagstadgat. Men i den överenskommelse som folkpartiet träffat med socialdemokraterna finns alls icke ordet ”lagstadgat” med, utan där stod exakt samma ord som i centerns och moderaternas reservation. Det var detta som var grunden för mitt, som jag tycker, i grunden riktiga konstaterande. Herr Svanberg ogillar att jag inför ett utredningsarbete talar om vad jag tycker att de som skall utföra utredningen skall ha för intellektuellt bagage. Det är en mycket konstig uppfattning som herr Svanberg har Nr 89 därvidlag, för en regering skriver ju direktiv till en utredning, Om herr Måndagen den Svanbergs uppfattning vore riktig, skulle inte en regering få skriva några 27 maj 1974 direktiv eftersom dessa är en sorts riktningsangivelse. Det menar väl inte herr Svanberg? Men då må det väl rimligtvis också stå en oppositionspolitiker fritt att ange rörelseriktning för en utredning. Sedan återkommer herr Svanberg till detta att moderaterna när de vill slåss för ett ökat medinflytande och en friare ställning för individen i det här fallet talar för ett enskilt spritt ägande i stället för några nya kollektiva varianter. Det är helt riktigt att vi gör det. Herr Svanberg gör gällande att vi därmed säger att löntagarnas pengar skulle vara farliga. Det har vi aldrig sagt — tvärsom. Jag har gång efter gång och för inte så länge sedan i en debatt med herr Sträng här i riksdagen försökt göra gällande att det vore utmärkt om man kunde få mera av löntagarägande i företagen. Men jag säger att kollektiva lösningar är farliga, om de drivs till den spets som man vill driva dem till när man talar för det socialistiska systemet. Att det är farliga lösningar vet vi från de länder som har prövat dem. Nu säger visserligen herr Jörn Svensson i Malmö att det finns inget socialistland som motsvarar hans idealbild, och det kanske är möjligt, men jag är rädd för att vilket land som helst som börjar tillämpa de här reglerna hamnar ungefär där de här socialistiska länderna har hamnat. Det är därför vi inte tycker om kollektiva lösningar utan enskilda. Herr Svanberg har också mage att säga att enskilt spritt ägande skulle vara helt betydelselöst, att de många små ägarna inte har något inflytande. Då frågar jag herr Svanberg, som står beredd för en replik: Vem har störst inflytande — den som äger sitt eget hem eller den som är med i något av de stora kollektiva bostadsföretag som finns? Kan herr Svanberg svara på den frågan?

Herr talman! Det börjar bli intressant när herr Burenstam Linder ger sig in på ideologier och försöker hitta filosofiska motiveringar för vad han säger. Han förklarar att moderaterna är mycket mer intresserade för de anställdas inflytande; de anställda skall bevars vara med och äga någon liten del av företaget. Det skulle vara ett mycket mera värdefullt ägande än ett gemensamt ägande. Vad jag försöker säga är att det för dessa mycket små kapitalägare — det är nämligen mycket små ägare som de anställda kommer att bli under överskådlig framtid — finns all anledning att hålla ihop, att gemensamt försöka flytta fram sina positioner, gentemot dem som äger de övervägande delarna i ett vanligt svenskt industriföretag. Är det så svårt att fatta att det finns ett behov hos de svaga att hålla ihop för att gemensamt försöka finna lösningar som svarar mot deras intressen? Vore det bättre att säga, att visst har ni inflytande, ni får ju äga en liten snutt i det här företaget, om ni vill? Man kunde tillägga: så länge inte det ägandet blir sådant att det på något sätt hotar de makthavandes möjligheter att styra företaget. Denna rent teoretiska frihet att skaffa sig inflytande är av ungefär samma typ som den frihet skolöverstyrelsens chef en gång då det gällde det fria ämnesvalet karakteriserade med att säga att friheten i fråga är lika stor som den fula 23 flickans möjlighet att ställa upp i en skönhetstävling. Ni vet själva att detta individuella lilla ägande inte kommer att medföra något rejält inflytande, men ni vill till varje pris motarbeta att dessa anställda håller ihop och gemensamt försöker att skaffa sig inflytande — ett inflytande som då kan bli betydelsefullt. Det var egentligen bara det vi skulle diskutera. Sedan detta om utredning om kollektivt ägande. Det finns ett par parter här som vi inte har tagit med och som herr Burenstam Linders lösning helt går förbi: löntagarorganisationerna på arbetsmarknaden, LO och TCO. Dessa organisationer har synpunkter på den här frågan; det har också sin betydelse i sammanhanget. Det är alltså helt klart att vi icke är överens. Jag tror att de små ägarna behöver hålla ihop för att klara av de stora. Det är en illusion att påstå att man annars på den vägen under överskådlig framtid kan få något rejält inflytande.
Herr talman! Herr Burenstam Linder fortsätter att utbreda den uppfattningen att det mellan en socialistisk planekonomi och ett diktatoriskt styrelseskick skulle finnas något ödesbestämt samband. Så vet vi ju att det inte är. De grövsta och vulgäraste av den moderna tidens diktaturer har inträffat i länder med borgerligt styre, ivrigt påhejade och befordrade av de finanspolitiska maktgrupper vilkas position herr Burenstam Linder försvarar. Jag skall inte dra några långtgående slutsatser av detta utan vill bara påpeka att tendensen till brister i rättssystemen eller i medborgarnas friheter och rättigheter uppkommer på grund av speciella historiska förhållanden i vederbörande land och kan i och för sig lika gärna inträffa i borgerliga och kapitalistiska länder som i socialistiska länder, som oftast har att kämpa med betydligt svårare ekonomiska och sociala uppbyggnadsförhållanden. Men herr Burenstam Linder gick förbi det väsentliga i vad jag sagt i dag. Svara mig äntligen på frågan: Vad är det för roll moderaterna spelar här i dag? Ni måste ju vara medvetna om att den linje ni driver inte bara bryter möjligheten att skapa ett gemensamt borgerligt block — ni verkar aktivt för att bryta sönder blocket — utan också ger socialdemokraterna just det debattstoff som de längtar efter. Detta är ju inte mitt problem, men jag tycker det är ett intressant politiskt problem med dessa olika manipulationer, och jag vill gärna som utomstående ha en förklaring.

Herr talman! Visst är det så att det finns ett antal länder som inte haft socialistiskt ekonomiskt styre men där utvecklingen likväl har kommit att leda över i diktaturer. Det intressanta är dock att det inte finns något socialistiskt land där man har lyckats undvika detta. Däremot finns det en lång rad länder som varit grundade på marknadshushållning och enskilt näringsliv och som lyckats nå ganska höga anspråk på demokrati. Där har herr Jörn Svensson en intressant skillnad. Det är av den anledningen jag i en debatt som i dag vill förfäkta min övertygelse att vi i tid bör vara medvetna om de risker det innebär att röra sig i den riktning som sätter sprätt på stora delar av AP-fonderna för aktieköp. Fick jag någonsin av herr Svanberg svar på frågan om huruvida den person som har ett eget hem har ett större eller mindre inflytande över sitt boende än den som är med i något kollektivt arrangemang, t.ex. en HSB-förening? Det är ju en ganska enkel fråga, och det måste vara möjligt att ge besked på den, Beskedet måste bli att en person med ett eget hem har större inflytande över sitt boende. Då kan det inte vara rimligt att som herr Svanberg gör hävda att ett enskilt, spritt ägande är fullständigt betydelselöst. De svaga måste hålla ihop, säger herr Svanberg. Jag tycker också att de svaga skall kunna hålla ihop, men jag har inte riktigt klart för mig vad det innebär med herr Svanbergs uppläggning. Många små aktieägare i ett företag kan finna olika former att hålla ihop, men hur håller man ihop vid den andra lösningen? Upplever de anställda ett stort medinflytande i statens järnvägar? Upplever man ett oerhört medinflytande när portot skall höjas? Eller när teleavgifterna höjs? Jag är inte alls övertygad om, herr Svanberg, att det inte finns väsentliga risker i att allt längre utsträcka det kollektiva ägandet. Det leder till att man får en statsmakt som blir så stark att gradvis olika allvarliga problem kommer att göra sig gällande i fråga om medbestämmande och medinflytande för enskilda människor och anställda.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge gav en alldeles felaktig skildring av vad som hänt i utskottet. Han borde väl veta om hur folkpartiet agerade i näringsutskottet, eftersom han är ledamot av utskottet. Vår man där, herr Ola Nyquist, avstod från att rösta vid voteringen — dvs. att han handlade på samma sätt som vi avser att göra vid dagens röstning i plenum. Det är inte fråga om något ändrat ställningstagande. Det är en konsekvent linje ända fram till plenum i dag.

Herr talman! En sak som kan föranleda missförstånd kanske bör klaras ut genast. Man hör ofta i debatten om intrånget i Abisko nationalpark sägas, att Vetenskapsakademien genom sin representant i den arbetsgrupp som sysselsatt sig med frågan har tillstyrkt intrånget. Den har inte gjort det. Arbetsgruppen hade inte alls att sysselsätta sig med tilleller avstyrkan. Arbetsgruppens arbete gällde att föreslå den minst olyckliga sträckningen av flera olyckliga sträckningar; den hade med andra ord, för att citera en högt uppsatt man i vårt samhälle, ”att välja mellan pest och kolera”. Det kan ju vara värt att påpeka, att av de sex. organisationer som stod som huvudmän för denna arbetsgrupp alla biologiskt sakkunniga avstyrkt intrånget i nationalparken när de senare fick förslaget för yttrande, nämligen domänverket, Vetenskapsakademien och Svenska turistföreningen. Det är onekligen ganska egendomligt i sammanhanget att naturvårdsverket mera tycks ha betraktat sig som kungl. turistoch friluftsverket än som högsta naturvårdare. Om man sätter naturvårdsverkets yttrande i detta fall mot bakgrunden av naturvårdsutredningens förslag att förvaltningen av våra nationalparker skall överföras från domänverket till naturvårdsverket, blir man onekligen orolig. Det är minst sagt beklagligt att den proposition som vi nu behandlar ytterligare inför hela världen bekräftar att den definition av begreppet nationalpark som är internationellt vedertagen och senast konfirmerades vid IUCN:s generalförsamling i New Delhi 1969 vad beträffar Sverige är av intet värde. Det föreslagna ingreppet i Abisko nationalpark är en ny länk i en kedja av brott mot våra nationalparkers ställning. Den kedjan påbörjades med Stora Sjöfallets exploatering. Nog undrar man hur vår dåvarande jordbruksminister kände sig när han häromåret i Padjelanta mottog Europarådets diplom för god naturvård nästan i samma ögonblick som man påbörjade dämningen vid Seitevare och därmed den i världen fullkomligt unika granurskogen på Rittakdalens nordsluttning dränktes. Vore det inte dags att återlämna det diplomet med tack för lånet? I dag hade det knappast tilldelats Sverige, när vårt land är berett till ett ytterst allvarligt ingrepp i den internationellt bäst kända av våra nationalparker, Abisko, där nu långa undersökningsserier kommer att avbrytas. Man har skrivit till mig från andra sidan jordklotet och frågat om ryktena beträffande vägen genom nationalparken verkligen talat sant. Här hade man byggt upp dyra undersökningar i förlitan på att området hade nationalparkskaraktär och alltså var betryggande fredat. Hela denna historia är beklämmande inte minst med tanke på vårt internationella anseende i naturvårdarkretsar, som redan nu är betänkligt skamfilat. Inte vet jag vad vi efter våldförandet på Abisko kan göra för att återställa det. Visst kan ingrepp tänkas i nationalparker, men i så fall skall det vara av för nationen livsviktiga skäl, och inga tekniska möjligheter skall finnas att undvika ingreppen. I det här fallet har rent undermåliga utredningar presenterats för utskottet under hänvisning till att man senare fick komplettera det hela med nya utredningar så snart tillstånd till intrånget lämnats. Ja, vi känner väl till hur det blir med den saken. Arbetena på vägen sätts genast i gång, och visar utredningarna att man inte kan undvika rent katastrofala följder för naturvården, hänvisar de ansvariga bara till de kostnader som redan har nedlagts och som i händelse av arbetenas avbrytande skulle vara bortkastade; vattenfallsstyrelsen har ju bildat skola i det här avseendet. Några oöverstigliga hinder för att låta kirunaborna få anknytning till det nordnorska vägnätet föreligger inte, även om man stoppar vägbygget genom nationalparken. Jag har ingen anledning att här gå in på detaljer utan hänvisar till dels motionen 1827, dels reservationen av herr Krönmark och mig själv, till vilken jag härmed yrkar bifall. Herr Krönmark och jag har — jag upprepar det — full förståelse för kirunabornas önskemål, men vi finner de skäl som talar emot ett bifall till propositionen så starka, att man får gå fram på ett annat sätt. Kostnaderna får här spela en underordnad roll. De merkostnader som kan uppstå består för övrigt mest av arbetskostnader, och eftersom sysselsättningsfrågan är ett av väganhängarnas oftast framförda argument borde det här tala emot intrånget i nationalparken: det blir ju större arbetskostnader! Till sist: Vi bör väl ha lärt oss hur viktigt det är med planering — planering under hänsynstagande till en mängd olika intressen. Hur har planeringen av mellanriksvägarna samordnats med försvarsplaneringen t.ex.? Sedan 1965 — det år som herr Takman omnämner i sin motion — då man från högsta militära håll förklarade att vägen inte borde komma till stånd, har det här området fått ett än större militärt intresse. Hur samordnas den här planeringen med den för hela fjällområdet? Den sistnämnda är ju inte avslutad, men genom ett beslut i dag i propositionens riktning binder vi det fortsatta planeringsarbetet. Fjällområdet skall inte bara vara till för norrbottningar, inte ens bara för oss svenskar, utan i den internationella solidaritetens namn för åtminstone hela Europa, vars friluftsentusiaster också, glädjande nog, i allt större utsträckning söker sig hit upp. De stora vidderna är från den synpunkten redan betänkligt naggade i kanten. Jag tror inte att det finns någonting som har talat för att vi nödvändigtvis skall fatta detta beslut redan i dag. Vi behöver ha alla utredningarna avslutade först, och sedan skall vi ta ståndpunkt i lugn och ro. Då först kan vi överväga om dessa intressen, som skulle möjliggöra ett intrång i nationalparken, är så livsviktiga. Herr talman! Jag ber att få sluta med att än en gång yrka bifall till den av herr Krönmark och mig avlämnade reservationen.

Herr talman! Mellanriksvägen Kiruna—Nordnorge har sedan åtskilliga år tillbaka funnits med i diskussionerna om vad som kan göras för att förbättra de näringsgeografiska förhållandena i Norrbotten. Ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, allmänpolitiska och försvarspolitiska aspekter har därvid lagts på frågan. Frågan har prövats i olika instanser, och under vissa skeden har de militära hindren för byggandet av vägen varit särskilt framträdande. T. o. m. i det norska stortinget har det talats om den svenska militärens avvoga inställning till byggandet av denna väg, liksom för övrigt också till den nu trafikklara Graddisvägen, som det diskuterades om i över 100 år. Svensk militär har bl.a. uttalat den uppfattningen att en utbyggnad av vägnätet på Nordkalotten skulle öka faran för ett nytt krig. Nog har de militära åsikterna presenterats i den här frågan, herr Wachtmeister i Johannishus! Men sådana uppfattningar — liksom andra, liknande — har skarpt tillbakavisats, bl.a. av företrädare för Kiruna kommun. Över huvud taget är det påfallande hur aktivt Kiruna kommun — i enighet över alla partigränser — har verkat för vägens tillkomst. Gör man en genomgång från mitten av 1950-talet, finner man en lång rad av sammankomster med nordnorska kommunala instanser, av möten och av beslut i fullmäktige om olika utredningar, om framstötar till Nordiska rådet och till kommunikationsdepartementet och andra instanser, och naturligtvis mängder av skrivelser. Bakom den här aktiviteten från kommunalpolitikerna på båda sidor om gränsen har naturligtvis hela tiden legat starka önskemål från befolkningens sida och näringspolitiska bedömningar. Erfarenheter från andra håll har gett näring åt förhoppningar om att en ny kommunikationsled skulle ge upphov till nya industrier. En väg skulle göra bygden mer åtkomlig, förbättra kommunikationerna och göra både import och export av produkter billigare. Och nya industrier är naturligtvis något helt nödvändigt om denna bygd med någorlunda tillförsikt skall kunna möta en framtid med sinande malmtillgångar. Denna sida i malmkommunernas situation har vid flera tillfällen belysts här i riksdagen, och redan i morgon kommer ett nytt sådant tillfälle. I frågan om denna mellanriksväg gäller självfallet liksom för trafikpolitiken i stort vpk:s principiella ståndpunkt att järnvägstrafiken genom låga taxor och täta förbindelser ska erbjuda ett bättre och billigare alternativ än landsvägstrafiken. Men detta står inte i någon motsättning till ett väl utbyggt vägnät. Och otvivelaktigt är det så, att en vägförbindelse mellan Kiruna och Narvik skulle innebära bättre förutsättningar för en från alla synpunkter nödvändig utveckling och differentiering av näringslivet på båda sidor om gränsen. Under byggtiden ger projektet dessutom inte obetydlig sysselsättning åt många i ett område där arbetslösheten är kännbar. Det går ju inte att hävda att det finns något överflöd av mellanriksvägar i det här området. Nu är som sagt Graddisvägen äntligen klar för användning, men det är också allt. Vi som är bosatta i Kiruna — och gärna vill fortsätta att vara det — känner oss ofta som i en återvändsgränd. Vi har visserligen vägen från Karesuando över Kilpisjärvi till Norge, men den ligger avlägset och genom att använda den åker vi dessutom snålskjuts på det finska vägverkets investeringar. Graddisvägen är alltså nu den enda överfartsleden efter hela den norrbottniska gränslinjen mot Norge — en sträcka som är ungefär lika lång som avståndet mellan Stockholm och Helsingborg. Detta skall jämföras med att det på den mellersta tredjedelen av sträckan Svinesund—Treriksröset år 1970 fanns elva mellanriksvägar och på den sydligaste tredjedelen inte mindre än 24 sådana vägar. Jag nämnde att befolkningens önskemål varit en pådrivande faktor i kommunalpolitikernas agerande för vägens tillkomst. Befolkningen består som bekant till stor del av människor som tillbringar sin arbetstid i hårt jobb under jord. I en av våra kvällstidningar pågår just nu en serie under rubriken Rapport från gruvan. Där, liksom i skildringar som Sara Lidmans bok Gruva, ges en realistisk bild av mörkret under jord och det krävande gruvarbetet. Eftersom klimatet i området under en stor del av året erbjuder mörker också när skiftet är slut för dagen, är naturligtvis kravet på tillgång till en annan miljö på fritiden ett tungt argument för en väg till den norska kusten 170 kilometer från Kiruna. Därigenom når befolkningen i Kiruna ett annat klimat och en isfri hamn med fiskeoch andra rekreationsmöjligheter efter bara en och en halv timmes bilresa. Det är berättigade och välmotiverade krav som förts fram alltsedan pionjärer inom den norrbottniska arbetarrörelsen först väckte dem. De redovisade sociala och ekonomiska verkningarna för Norrbotten och särskilt för Malmfälten kan räknas till mellanriksvägens positiva effekter. Till de negativa hör verkningarna från forskningsoch naturvårdssynpunkt och verkningarna för rennäringen. Utan att på något sätt förringa värdet av de argument som anförs från naturvårdsoch forskarhåll tycker jag det är på sin plats att också här påminna om att Norrbotten har ställt enorma arealer till förfogande för olika naturvårdsoch fritidsändamål. Vi har t.ex. fler nationalparker och vida större arealer anslagna till sådana än vad som finns i hela riket i övrigt. I början av 1960-talet ställde exempelvis en och samma riksdag närmare 1 miljon hektar av norrbottnisk natur till vetenskapens och riksintressenas förfogande genom tillkomsten av nationalparken i Padjelanta och raketskjutfältet i Kiruna—Karesuando-området. Men självfallet innebär ett intrång som det nu aktuella i Abisko nationalpark olägenheter för forskningen och naturvården liksom för rennäringen. Därför har vi också i arbetet med motionen 1826 försökt ta all hänsyn till de argument som förts fram mot att tillstånd skall ges för intrång i nationalparken — argument som helt säkert också gjort prövningen av frågan om vägens sträckning särskilt omsorgsfull. Den som tagit del av förarbetet har kunnat finna att skälen mot ett vägbygge verkligen inte lättvindigt viftats undan. Så har det, som utskottet också framhåller, utarbetats ett förslag till vägsträckning i nära anslutning till järnvägen, varigenom ingreppet i naturen ju blir begränsat. När det gäller samernas oro för ytterligare störningar och ingrepp i deras gamla renland, så är den naturligtvis förståelig. Det är angeläget att betona att det inte får stanna vid en positiv utskottsskrivning om hur olägenheterna i det avseendet skall motverkas. I motionen 1826 och i herr Takmans särskilda yttrande till utskottsbetänkandet utvecklas synpunkterna på de åtgärder som bör vidtas för att förebygga skadeverkningar för forskningen vid Abisko naturvetenskapliga station och för naturvården liksom för rennäringen. Jag nöjer mig med att nu hänvisa till detta och noterar utskottets betoning av att olika intressen som berörs av intrånget i Abisko nationalpark skall tillgodoses. Herr Takman har också funnit anledning att i det särskilda yttrandet utförligare behandla frågan om alternativ till de s.k. lavinavbärarna utmed sträckningen vid Nuolja och vägbanken i Torne träsk. Herr Takman förespråkar det tunnelalternativ som bl.a. naturvårdsverket vill ha ytterligare utrett. Utskottet finner det också motiverat med ytterligare studier av alternativa lösningar. Med tanke på den allmänt uttalade inriktningen på att göra nödvändiga ingrepp så skonsamma som möjligt är detta något som ytterligare bör framhållas. Även om riksdagen i dag formellt bara skall ta ställning till frågan om intrång i Abisko nationalpark, så innebär det beslut som jag hoppas vi snart skall fatta att vägbygget kan igångsättas. För väldigt många är det ett efterlängtat beslut. Men ingen vill åstadkomma större förändringar i naturen än nödvändigt. Av det skälet bör prövningen av vilka lösningar som bäst motsvarar allas strävan fortsätta. Med understrykande av dessa synpunkter ber jag, herr talman, att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 24.

Herr talman! Intrång i nationparkerna bör undvikas. Nationalparkerna har framför allt tillkommit för att bevara natur och djurliv i orört skick. Men Abisko nationalpark är inte något helt orört område. Där finns malmbanan och turisthotellet, skidlift och en rad andra anordningar för att tillgodose turisternas behov. Att få bygga en väg från Kiruna till Narvik är ett gammalt önskemål. Förverkligandet av det önskemålet kommer att medföra bättre möjligheter för framför allt Norrbottens befolkning att komma ut till den norska kusten, men det kommer också att innebära bättre möjligheter för alla de turister som vill uppleva fjällvärlden men som av skilda anledningar inte med nuvarande kommunikationer anser sig ha möjligheter till detta. Flertalet av de instanser som har yttrat sig över vägverkets begäran om tillstånd att få göra visst intrång i Abisko nationalpark har ställt sig positiva till vägens tillkomst. Även jordbruksutskottets majoritet anser att intrång i nationalparken bör medges. Dock bör all hänsyn tas till den säregna miljön. Naturvårdsverket har enhälligt förordat det förslag till vägsträckning som nu är aktuellt. De nya värden som skapas genom vägens tillkomst överväger de betänkligheter man kan hysa mot intrånget i nationalparken. Till utskottets betänkande har fogats en reservation av herrar Krönmark och Wachtmeister i Johannishus, som har yrkat avslag på propositionen 107. Herr Wachtmeister har i sitt anförande i dag ytterligare utvecklat sina synpunkter för avslag och framhållit att naturvårdsvänner från andra sidan jordklotet har skrivit till herr Wachtmeister och uttryckt sin oro för intrånget i Abisko. Jordbruksutskottet gjorde för några år sedan en resa i Amerika och besökte bl.a. nationalparkerna där. Vi fann därvid att överallt i Amerikas nationalparker finns ett mycket väl utbyggt vägnät som på intet sätt störde de värden som nationalparkerna gav åt de människor som besökte dessa. Jag tror inte att det motivet kan vara giltigt att åberopa för avslag.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

Herr talman! Frågan om att göra intrång i Abisko nationalpark genom att bygga en riksväg genom området har givit upphov till en ganska stor debatt. Vänsterpartiet kommunisterna har begagnat tillfället att i det sammanhanget ta upp praktiskt taget hela frågan om näringspolitiken i Norrbotten till behandling. Vi är medvetna om den utomordentligt stora vikt som näringspolitik har för främst Norrbottens inland men har inte kunnat ta det som en anledning att ta upp alla de näringspolitiska problemen till behandling. Men vi kommer på alla sätt att försöka bevaka de frågorna när tillfällen därtill ges. Att åstadkomma en vägförbindelse i denna del av länet har för Norrbottens folk under lång tid varit en väsentlig sak, och vi har ansett det angeläget att skapa möjligheter för en sådan vägförbindelse. Det står helt klart att en dylik vägförbindelse kommer att spela en inte oväsentlig roll från näringspolitisk synpunkt, och det är en chans som vi givetvis skall begagna oss av i så stor utsträckning som möjligt. Men när jag personligen och den grupp jag tillhör har tagit ställning för en vägförbindelse, så är det främst därför att vi anser det angeläget att ge den befolkning, som arbetar i Malmfälten och som där gör en utomordentligt god insats, vägförbindelse åt mer än ett enda håll. Kirunabornas möjligheter att begagna sin bil har hittills varit begränsade av att de bara haft en enda vägsträcka att åka på sedan de lämnat Hjalmar Lundbohmsvägen; de har bara haft möjlighet att svänga åt ett håll. Vi tycker att det är litet för ensidigt. De bör ges möjlighet att åka även åt det andra hållet, en möjlighet att med bil nå de mycket rika tillfällen till rekreation som finns västerut. Det är här naturvårdsintressena kommer in i bilden. De har givit sig till känna på ett ganska högljutt sätt. Man anser att de riksintressanta områden som det här är fråga om inte skall få störas eller tas i anspråk. Och inte bara de naturvårdsintresserade i vårt land, utan även de naturvårdsintresserade på andra sidan jordklotet anser enligt herr Wachtmeister att ett sådant intrång inte bör göras.

Jag skulle vilja ge dessa naturvårdsintresserade rådet att i större utsträckning nyttja alla de utomordentliga områden i Norrbotten där det inte finns tillstymmelse till vägförbindelse. Vi har massor med sådana områden. Om man nu prompt vill ha ett naturskyddat område som helt saknar vägförbindelse och som inte på något sätt är stört, kan vi erbjuda rika möjligheter till detta på andra ställen i Norrbotten. Det är bara att ta dem till vara. Då får man möjlighet att ägna sig åt studier av vildmarken i en omgivning där man inte behöver riskera att bli störd. Så några ord till dem i vårt eget land som är så utomordentligt angelägna om vakthållningen kring de riksintressanta områdena. Vi tycker att det finns riksintressanta områden litet varstans i vårt land, inte minst strax utanför Stockholm. I Mälardalen finns mycket fina och tjusiga områden som vi tycker att man i alltför stor utsträckning smutsar ner. Varför är man inte angelägen att slå vakt om dessa riksintressanta områden? Varför är man inte angelägen att ge avkall på några av de bekvämligheter som bidrar till nedsmutsningen i dessa områden? Nej, de enda områden som man tycker är riksintressanta är de som är på tillräckligt avstånd från en själv, så att man inte själv behöver avstå ifrån någonting därför att de skall bevaras. Jag är angelägen om att det slås vakt om många av våra riksintressanta områden.

De har tagit en arbetsuppgift som ur miljösynpunkt inte är den bästa och aldrig kommer att bli den bästa, men de vill gärna kompensera det med att komma ut i en fri, stor och givande natur. Den chansen bör dessa människor få. I bilden har man t.o.m. tagit in frågor som den globala energikrisen; man har sagt att vi inte skall bygga en riksväg därför att det kanske blir ont om bensin. Jag har aldrig hört att någon exempelvis i den här storstaden tänker på den globala energikrisen och avstår från att nyttja egen bil — trots att här finns alla andra samfärdsmedel, både under och ovan jord och uppe i luften. Nej, man använder den egna bilen i mycket stor utsträckning; då tänker man inte på den globala energikrisen, men människor uppe i Kiruna skall tänka på den och avstå från att använda sina fordon! Till sist, herr talman, skall jag något beröra samernas existensmöjligheter och det som sagts om att det här intrånget i nationalparken oförmånligt skulle påverka deras existens. Knappast någonting kan vara bättre för samerna än en vägförbindelse, som ger dem större möjligheter att nyttja avkastningen från sin näring; de får bättre möjligheter till detta genom en vägförbindelse. Tyvärr har situationen hittills varit den att de inte kunnat saluföra sina produkter vid tidpunkter då det varit lämpligast därför att de inte har haft någon tillfredsställande vägförbindelse. En väg måste givetvis vara en tillgång för samerna och deras näring.

Herr talman! Det kunde ligga nära till hands att göra antagandet att ju längre bort man befinner sig från den tänkta vägen genom Abisko, desto mer tvärsäker är man på att den inte behövs. Därför tar jag med viss tvekan till orda, belastad dels av att jag bor långt från den tänkta vägen, dels av att jag inte har en dialekt som skorrar som den bör i Kiruna. Intrycket av att avståndet förändrar synen förstärks något när vi hör berättas om den internationella brevväxling som herr Wachtmeister i Johannishus har haft i ärendet. Utskottets nästan enhälliga betänkande har vältaligt motiverats av så gott som samtliga talare som deltagit i debatten. Trots en sydsvensk dialekt har jag gjort vissa bedömningar som går i linje med utskottsmajoritetens betänkande. Det rimmar inte riktigt med herr Wachtmeisters agerande i utskottet och inte heller med vad reservationen innehåller när han här tar till storsläggan mot propositionen. Vi bör lägga märke till att han här med stor tyngd och kraft vänder sig mot vad som har hänt när det gäller vattenregleringar — men ärendet i dag handlar ju inte om vattenregleringar. I reservationen står det dels att man inte nu är beredd att ta ställning till frågan, dels — i andra hand — att alla de försiktighetsåtgärder bör beaktas liksom de omgärdande bestämmelser som redan har skrivits in i betänkandet av utskottsmajoriteten. Det är detta som gör att jag tar mig friheten säga att betänkandet är nästan enhälligt. Låt mig här bara, herr talman, nämna något om hur vi har vägt dessa föroch nackdelar mot varandra. Jag vill gärna betyga att det inte varit så alldeles lätt att göra det.

Utskottet har mycket noggrant handlagt detta ärende. Vi har lagt oss vinn om att lyssna till alla berörda parter. Från ideella naturvårdsorganisationer, Vetenskapsakademien, samernas organisationer, Svenska naturskyddsföreningen m.fl. har vi fått mycket bestämda varningar, där det sagts att detta projekt inte bör komma till stånd. I stort sett har man motiverat avslaget med det intrång som därigenom görs i naturen, en förändring som enligt dessa organisationers mening inte borde komma till stånd. Mot detta har vi haft att väga först och främst intrångets karaktär. Låt mig i det sammanhanget erinra om att den tänkta vägen — förslaget i dag rör bara 5,7 km; men det gäller ju också vägen i fortsättningen, det skall gärna erkännas — kommer att löpa i omedelbar närhet av och parallellt med malmbanan. Utskottet har lagt märke till att 28 malmtåg i vardera riktningen passerar på malmbanan. Området är således inte alldeles orört. Den nästan enda bebyggelse som redan finns där är belägen i närheten av malm banan. Det är ett gott stycke fri natur till nästa väg — såsom redan sagts tidigare här i debatten. Det är ett avstånd som jag vill jämföra med avståndet mellan Malmö och Norrköping; det är alltså en bra bit orörd natur som blir kvar där. Ett argument som jag gärna vill erinra om är arbetarnas i Kiruna, som sagt till oss i utskottet: Vi har byggt 35 mil vägar under jordytan, och det har man inte haft några särskilda invändningar mot, och det har haft en betydande och positiv inverkan på vår handelsbalans. Skulle ni kunna tänka er, där nere i Stockholm och i Skåne och på andra ställen i världen, att vi också fick bygga en väg för att kunna färdas på under vår fritid? Vi kan inte helt gå förbi det argumentet, även om det är litet tillspetsat. Man kan inte bortse från betydelsen av vägförbindelsen Kiruna—Narvik ekonomiskt och socialt — och kanske också psykologiskt. Visserligen kan man skämta om den och som herr Johansson i Holmgården här var inne på tänka sig att det kommer kirunabor som använder sig av flyget via Luleå till Arlanda och sedan tar bussen in till Stockholm. De tycker att det räcker som sam färdsmedel och kan för sin del hävda att några andra trafikmedel inte är nödvändiga för detta område. Det är landshövdingens i Norrbottens län argument. Jag tycker det finns anledning att någon gång fundera över hur man skulle känna sig om man bodde vid världens ände. Det handlar alltså, herr Wachtmeister i Johannishus, inte bara om de arbetstillfällen som skapas under vägbyggandet utan det handlar också om frågan, om unga människor i framtiden är beredda att slå sig ned, arbeta, bo och verka i detta område och kunna göra det utan känslan av att bo vid en återvändsgränd. Samernas beroende av vägen är tvåsidigt, som herr Johansson i Holmgården har understrukit. De kommer också att ha stort gagn av en väg. Låt mig, herr talman, försöka mig på ett litet filosofiskt resonemang — det är inte vetenskapligt grundat, men jag tillåter mig påstå att det är ganska mänskligt grundat. Personligen tror jag inte att vi i framtiden kan klara våra känsliga naturområden enbart genom förbud och genom att hålla människorna utanför dem. Vår gemensamma ambition för framtiden måste i stället vara att lära oss själva och varandra att umgås med känsliga områden utan att störa dem. Vi har därför i utskottet nämnt en lång rad bestämmelser med vilka vi anser att rättigheten att röra sig i detta område måste omgärdas. Det kan handla om en skärpt bevakning av skotertrafiken, det kan handla om en lång rad andra åtgärder som exemplifieras i betänkandet.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

Herr talman! Förslaget om intrånget i Abisko nationalpark har tillkommit för att möjliggöra ett vägbygge mellan Kiruna och Narvik. Vi har inte mycket mellanriksvägar i norra Sverige. För närvarande finns ingen väg längre norrut än den s.k. Tärnavägen, och det är 65 mil kvar av väglöst land över Kölen upp till finska gränsen. I höst skall vi ta i anspråk den s.k. Graddisvägen. Den har, som fru Marklund sade, debatterats i över 100 år. Den nu aktuella vägen mellan Kiruna och Narvik har varit föremål för utredningar, projekteringar och diskussioner i ett 50-tal år. Man har alltså all anledning fråga sig varför det skall vara så kärvt att få vägar över Kölen så här långt norrut. Historien upprepar sig alltid. Samma betänksamhet hyste man i vida kretsar när järnvägen mellan Kiruna och Narvik skulle byggas. Den planerades på 1890-talet. Riksdagen var då överens om att man skulle bygga en järnväg i statlig regi men många var negativa, och anledningen till det var framför allt försvarsintressena. När statsminister Boström lade fram sin proposition avstyrkte statsutskottet den, och först sedan statsminister Boström och hans civilminister hade ställt kabinettsfråga blev det möjligt att bygga järnvägen från Kiruna till Narvik. Läget är inte detsamma i dag, men det har alltid varit långa diskussioner när det gällt kommunikationerna i detta område. Och då har dock ända sedan förra seklet den verkliga nordismen på det ekonomiska området tillämpats just mellan Kiruna och Narvik. Sedan malmfyndigheterna i Kirunavaara-Luossavaara exploaterades vid seklets början har där brutits 500 miljoner ton malm. Av detta har 460 miljoner ton levererats via Narvik. Det är detta ekonomiska samarbete på malmens område som har gjort det möjligt för människorna att bygga och bo både i Narvik och i Kiruna. Banbyggandet mellan Kiruna och Riksgränsen är, vågar jag säga, den mest lönsamma av investeringar som över huvud taget beviljats av svenska riksdagen. Det är ju också, som alla vet, den högst belastade järnvägen i hela Europa i vad gäller tonantal, och malmtrafiken har alltid varit en god inkomstkälla för SJ. Där har alltså malmen alltid haft företräde framför persontransporterna. Efter den tillbakablicken skall jag gå över till sakfrågan. Som utskottsordföranden sade skall man ta 52 hektar i anspråk av nationalparken på en sträcka av 5,7 kilometer. Den planerade vägen skall gå så nära den befintliga järnvägen som det är tekniskt möjligt för att intrånget skall bli så litet som möjligt. Det innebär också att den i stort sett kommer att följa den s.k. materialvägen som byggdes redan under järnvägstiden. Som alla vet kom järnvägen till före nationalparken. Nationalparken kom till 1909 och järnvägen var färdig 1902. Intrånget hade alltså redan skett när nationalparksområdet avsattes. Men det är också bebyggelse av annat slag där uppe, det är ingalunda ett orört område det här är fråga om. Intill nationalparken finns inte bara den turistanläggning som Svenska turistföreningen har utan även Björklidens anläggning som de SJ-anställda har och som bedriver en betydande turistverksamhet inom området. Vidare finns den fasta bebyggelsen i Abisko i anknytning till järnvägsdriften och forskningsverksamheten.

Sedan några ord om samerna. Jag tror att ur betessynpunkt kommer det inte att medföra något bortfall, därför att det är fråga om en stenig och blockrik terräng alldeles inpå järnvägen. Det kan naturligtvis bli störningar, men dessa finns ju redan i och med järnvägen. Men vi vet också att en väg för sameverksamheten är av betydelse. Den s.k. Uppsalagruppen, som även tillskrivit utskottet, har som alternativ föreslagit att man skulle bygga vägar till andra samebyar, på andra sidan Torne träsk. Det ger väl också en bild av att en väg även är till nytta för renskötseln. Jag tror ingalunda att samerna, framför allt efter den rennäringslag som riksdagen tog för några år sedan, behöver riskera att bli klämda. De har en mycket stark ställning rent juridiskt. Jag framställde en interpellation för några år sedan när ett elljusspår skulle byggas i Kiruna. Samerna ställde då villkor, trots att platsen låg långt in på gruvområdet, att de skulle få ersättning. Jag är alldeles övertygad om att de nu kommer att få ersättning också för den här byggda vägen. Rennäringslagen ger i alla fall ett gott stöd för detta. Men det är framför allt för människorna som bygger och bor på dessa breddgrader som vägen skall komma till stånd. Det är ju miljardvärden som varje år tas ut ur de norrländska malmfyndigheterna, och människorna arbetar under svåra förhållanden; ofta är all drift under jorden. Det är därför önskvärt att dessa människor kan få möjlighet att tillbringa sin fritid genom att resa till andra orter och genom att få komma ut i skog och mark. Alla vet ju också att den stora, stora rekreationskällan för alla kirunabor är att komma ut på jakt och fiske. Jaktoch fiskeföreningen i Kiruna är väl världens största organisation på det här området. Det visar alltså vilket intresse kirunaborna har att komma ut i skog och mark. Därför måste det också finnas möjligheter för dem att få använda sina bilar och andra fordon för att komma ut till de norska fjordarna. Kanske inte Torne träsk alla gånger har så rikligt med fisk. Man behöver få utlopp för den energi och den friluftsanda som råder. Jag tror inte att det behövs fler utredningar och uppskov i det här ärendet. Alla har ju fått yttra sig. Vi kan därför lugnt säga att utskottet, med de förbehåll som gjorts här, borgar för att det här ingreppet kommer att bli det minsta möjliga. Det ger ändå möjlighet för oss att få en väg mellan de centra som Kiruna och Narvik utgör. Invånarna i dessa båda städer har sedan 75 år tillbaka haft ett stort ekonomiskt utbyte, men sällan haft möjligheter att träffas därför att ett 20-tal mil väglöst land ligger emellan. Malmtågen lägger också hinder i vägen för en omfattande reseverksamhet tågledes, och därför är en vägförbindelse ett stort önskemål. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om intrånget i Abisko nationalpark är ett intrikat spörsmål. Till icke ringa del är det också ett akademiskt spörsmål. Vi diskuterar om det skall få dras en några kilometer lång väg över en nationalparks område. Det är ju detta som kräver riksdagens medgivande. Men det är också i hög grad en skendiskussion. Vad saken ytterst gäller är om det bör dras en landsväg genom Torneträskområdet. Detta påpekar också utskottet i sitt betänkande. Men den frågan — den egentliga frågan — är alltså inte en angelägenhet för kammaren, i varje fall inte i dag. Herr talman! En lång rad skäl talar för vägens tillkomst. En lång rad skäl talar mot vägens byggande. Argumenten är av sådan art att det är omöjligt att med någon som helst grad av objektivitet hävda att den ena gruppens argument väger tyngre i vågskålen än den andra. Det slutliga ställningstagandet måste för var och en bli mycket subjektivt, ett tyckande, en produkt av hur man värderar ytterligare mänskliga ingrepp i denna nationalpark och i detta fjällområde. De som tagit ställning för byggandet bedömer intrånget i nationalparken och övriga skadeverkningar som små i jämförelse med nyttan. De som tagit ställning mot vägen bedömer skadeverkningarna såsom alltför stora. Jag tillhör den sistnämnda gruppen. Så här i debattens slutfas — jag tror att jag är den siste anmälde talaren — finns det inget skäl att på nytt upprepa, dissekera och illustrera argumenten. Vad som sett i ett större sammanhang är betänkligt är det bräckliga skydd för nationalparkerna som den nuvarande lagstiftningen ger. Avsikten med våra nationalparker var ju att för framtiden bevara vissa områden intakta — där skulle ”naturen förunnas lefva sitt ursprungliga lif”, som andra kammarens tillfälliga utskott formulerade sig år 1904. Lagstiftningen fungerade bra — så länge man inte fann skäl att göra intrång i de avsatta nationalparkerna. Men så fort ekonomiska krafter av skilda slag ställer anspråk på riksdagens dispens har dispens medgivits. I varje situation där lagens skydd verkligen har behövts har riksdagen satt lagen ur funktion. Det som hänt på det här området saknar icke komiska, eller snarare tragikomiska, inslag.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

Herr talman! Fru Marklund sade att militären nog hade fått göra sina synpunkter hörda och att det därför inte fanns någon anledning att blanda in den i debatten längre. Det är möjligt att det har skett vid tidigare tillfällen, men i det här sammanhanget har militärens yttrande inte infordrats. Inga militära myndigheter finns nämnda i propositionen bland de tillfrågade. Vi reservanter sätter oss inte emot vägen som sådan. Men kirunaborna måste ju ha klart för sig att i och med att vägen kommer till blir de inte längre ensamma om sitt favoritfritidsområde, det mellan Torne träsk och Stordalen. Det området kommer de i framtiden att få dela med en massa turister från alla möjliga håll. Nej, det är vägen genom nationalparken vi sätter oss emot, framför allt av den anledningen att det finns möjligheter att klara problemet att låta kirunaborna få anknytning med det nordnorska vägnätet på ett annat sätt. Det blir dyrare och det kan bli besvärligare, men det är någonting som man får ta, menar vi, därför att nationalparken i Abisko är unik. Den kan inte jämställas med några amerikanska nationalparker, eftersom vi här rör oss med en nationalpark i ett subarktiskt område och med fullkomligt unika biologiska förhållanden. Det är möjligt att vi någonstans kan hitta en motsvarighet till Abisko nationalpark, men i vilket fall som helst blir alla de undersökningsserier som man hållit på med sedan seklets början värdelösa eller kan i vart fall inte fortsättas i och med att vi får blyavgaser och allt möjligt annat i nationalparken. Man får börja om igen, och 70 års arbete går förlorat. Det är kanske också något att tänka på. För att fortsätta med de amerikanska nationalparkerna vill jag nämna att man där numera har ångrat att man släppte in vägar i själva parkerna. Vägar fram till nationalparkens gräns må så vara, men innanför gränsen hade det inte bort byggas några vägar. Visst har vi fått stora arealer avsatta till nationalparker, men det är inte bara fråga om arealernas storlek, utan det är också fråga om kvaliteten. Därvidlag är, som jag nyss sade, Abisko nationalpark unik. Den har varit föremål för ingrepp förut, det är alldeles riktigt — betänkliga ingrepp, men ingrepp som märkvärdigt nog har kunnat tålas. Det ingrepp som det nu är fråga om är av ett helt annat slag, låt vara att det bara rör en liten bit. Fru Marklund och jag har huvuden, och huvudet är en fasligt liten bit på kroppen. Om fru Marklund gärna ser mitt huvud borta, så kan jag kanske förstå det, men jag tycker i alla fall att det skulle bli mycket obehagligt, om man tog bort den lilla bit på kroppen som huvudet utgör. Det är likadant i fråga om nationalparken. Det är en högst väsentlig del av nationalparken som berörs av det här ingreppet. Det är den gamla kända lagen om alltings inneboende elände som gör sig gällande även här. Det är därför som ingreppet är så betänkligt. Och det blir inte mycket bättre av att man drar vägen i huvudsak utefter järnvägen. Jag kan nämligen upplysa om — fortfarande under åberopande av lagen som jag nyss nämnde — att detta kommer att medföra att den sista växtlokalen för lappyxnet, Platanthera oligantha, försvinner. Vi kan hitta den på ett ställe i Norge, men sedan får vi fara ända bort till Jenisej i Sibirien för att hitta den blomman.

Vi kan göra atomfarkoster utan större svårigheter, men vi kan inte fabricera den allra minsta lilla vitsippa. Än mindre kan vi göra en sådan blomma som lappyxnet. Är det någon som tror att skickliga växtförädlare skall kunna korsa maskrosor och blåsippor och så småningom få fram en ny orkidéart tror jag det finns skäl att snabbt ta vederbörande ur den villfarelsen. Det är, som herr Sundman sade, fråga om hur man subjektivt värderar det hela. Eftersom jag är botanist sätter jag en sådan här unik botanisk skapelse före allting annat. I varje fall före ett par minuters tidsvinst, vilket är vad man kan uppnå då man inte vill göra sig besväret att bygga mötesspår och att ta sina bilar på tåg förbi de känsliga områdena. Jag hoppas att våra efterkommande också skall ha den känslan för de oersättliga naturvärden jag åsyftar. Jag tror att vi kommer att dra på oss en hård dom i detta fall. Malmbanan fanns till och var redan gammal när detta område avsattes till nationalpark. Därför har inte den betytt någon olägenhet för nationalparken. Det är tvärtom, som Filip Johansson i Holmgården sade, banans förtjänst att Abisko blivit så bekant i internationella kretsar. Den har möjliggjort för folk att med all sin besvärliga utrustning komma direkt fram till naturvetenskapliga stationen och där påbörja sina arbeten. Det föreföll som om herr Johansson i Holmgården tyckte att man från naturvårdens sida bara var intresserad av de områden som låg tillräckligt långt borta, områden som låg här i Mälardalen t.ex. brydde man sig inte så mycket om, där fick det minsann grisas till ordentligt. Varför slog man inte vakt om dessa områden? Jag kan försäkra att vi inom naturvården verkligen slår vakt om dem. Men det är inte naturvårdare som grisar till här nere, lika litet som det är naturvårdare som grisar till utmed Kungsleden. Den nedgrisningen kommer från helt andra människor. Jag tyckte mig skönja någon liten pekpinne från herr Johanssons sida: Ni sörlänningar skall inte lägga er i vad vi har för oss uppe i Norrbottens län. Jag vill bara påpeka att herr Johansson själv häromkvällen lade sig i sina sydsvenska kollegers rätt att disponera över sina egna tillgångar när det gäller bokskogen. Inte är det så värst mycket längre från södra Sverige upp till Norrbotten än det är från Norrbotten till södra Sverige. Åtminstone tycker jag med min bristfälliga matematiska utbildning att det är lika långt. Därför är det inte riktigt att säga att detta är en uteslutande norrländsk angelägenhet, utan det är i högsta grad en angelägenhet för hela landet och för våra efterkommande. Den här frågan är tyvärr bara en fortsättning på samma utveckling som vi märker på alla områden. Vi skall i dag exploatera allting till förmån för oss själva, för att göra det tillräckligt bekvämt för oss. Om våra efterkommande får uppleva någon relativt orörd natur intresserar inte oss, huvudsaken är att vi har det bra. Det är detta jag tycker är beklagligt.
Herr talman! Det som herr Wachtmeister i Johannishus anför om att kirunaborna, efter vägens tillkomst, inte längre skulle vara ensamma om ett omtyckt fritidsområde skall jag gärna i fortsättningen använda som ytterligare ett argument för vägen. Får vi kirunabor själva dessa tillfällen att lättare ta oss ut i fjällområdena och till den norska kusten skall vi med vanlig gästfrihet gärna se andra där och hälsa även herr Wachtmeister välkommen dit. Ingrepp behöver inte nödvändigtvis betyda att någonting tas bort, de kan också tillföra värden. Kanske någon gång i framtiden läkarvetenskapen nått så långt att den t.o.m. kan tillföra herr Wachtmeisters och mitt huvud vissa värden, det får vi väl se. Gruvarbetarna i Kiruna tillförs otvivelaktigt värden i och med denna vägs tillkomst. Detta plus det faktum att det ju faktiskt inte handlar om ingrepp i någon orörd natur har vägt tyngst för mig och kamraterna i min grupp när vi har ansett oss kunna tillstyrka detta intrång i Abisko nationalpark.
Herr talman! Jag vill för femtioelfte gången här i dag framhålla att vi inte motsätter oss vägbygget som sådant. Det är ingreppet i nationalparken vi motsätter oss, ett ingrepp som kommer att medföra att blyångorna kommer dit genom den mycket livliga motortrafik som blir följden av vägen. Vi menar att man i stället kan dra vägen till punkter öster och väster om nationalparken och att det på den känsligaste sträckan finns möjlighet att lösa transportfrågan på annat sätt. Vad vi opponerar mot är att man inte tillvaratar de möjligheterna.

Herr talman! Utskottets talesmän har ju så utomordentligt argumenterat för utskottets ställningstagande att jag egentligen begär ordet bara för att få kommentera ett par synpunkter som framförts i de inlägg som gjorts i denna fråga och möjligen rätta till något missförstånd. Men inledningsvis ändå några synpunkter på frågan som sådan. Jag vill naturligtvis understryka att regeringen har den uppfattningen att det skall vara ytterst tungt vägande skäl som måste anföras, om intrång i en nationalpark skall medges. Det är i det här som i liknande sammanhang mycket svåra avvägningsproblem som man ställs inför. Här har omvittnats från många talare hur en mycket stark opinion i Norrbotten sedan många år tillbaka har krävt att få denna vägförbindelse. Det är i dag 48 mil mellan de två närmaste vägförbindelserna över gränsen i detta område. I mina kontakter med befolkningen där uppe har jag mött både förvåning och besvikelse över att människor från andra delar av landet och även från andra länder ofta, såsom man ser det, lättfärdigt och utan någon som helst lokal kännedom kategoriskt tagit ställning mot vägen. Denna förvåning beror inte på, som jag upplevt det, att norrbottningarna skulle ha mindre sinne för behovet av att skydda värdefull natur, utan tvärtom är man uppe i Norrbotten väl medveten om att det är fråga om ett område av riksintresse och av stort värde från alla de synpunkter vi här har diskuterat. Kommunerna och länsstyrelsen har också tidigare, som här anförts, dokumenterat sin förståelse för att vi måste avsätta områden av den här typen för naturvårdsändamål. Det har i debatten hänvisats till att vi i början av 1960-talet avsatte närmare 1 miljon hektar till riksintressenas förfogande när Padjelanta nationalpark kom till och när Esrange raketskjutfält tillskapades. Kommunerna och länsstyrelsen har med tillfredsställelse hälsat att riksdagen genom riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen infört ytterligare säkerhet mot en kommersialisering av fjällområdet och likaså att utvecklingen genom tillkomsten av miljöskyddslag, naturvårdslag, byggnadslag och andra författningar och bestämmelser hålls under kontroll. Till allt detta har man i Norrbotten varit positiv. Men man vill ha den väg som skulle ta i anspråk 52 hektar av den areal på 7500 hektar som Abisko nationalpark omfattar, i ett område av nationalparken som redan är påverkat av järnvägen och av andra anläggningar. Den lokala opinionen får stöd av flertalet remissinstanser som har haft att yttra sig i frågan. Regeringen har i propositionen utförligt redovisat de många hänsyn som måste tas då man finner ett intrång så angeläget att det bör få komma till stånd. Utskottet understryker vad i propositionen sägs om angelägenheten av att all varsamhet iakttas vid byggandet av vägen, likaså att kontakter hålls med berörda parter. Det blir sålunda inte fråga om den framfart i området som vissa remissinstanser uttalat oro inför när det gäller planerna på vägprojektet. Det är, som vi ser det, viktigt att vi vårdar och skyddar vår natur, men det är också angeläget att vi gör det på ett sådant sätt att vi kan bevara förståelsen för våra åtgärder också hos den befolkning som hör hemma i de bygder våra omsorger om naturen gäller. Att angelägna riksintressen måste kunna få ta över lokala synpunkter och önskemål har riksdagen knäsatt som en viktig och bärande princip i riktlinjerna för vår hushållning med mark och vatten och för den fysiska riksplaneringen. Men det får inte innebära att vi blir så okänsliga för de människors önskemål som bor i de bygder som är föremål för ett riksintresse att vi inte tar någon hänsyn till dessa önskemål. Regeringen har i detta fall ansett det vara möjligt att tillmötesgå den lokala opinionen. Vi har bedömt det som försvarbart att göra detta begränsade intrång i nationalparken för att ge norrbottningarna möjligheten att få den så länge hett eftertraktade vägförbindelsen. Regeringen kommer att omgärda intrånget med alla de försiktighetsåtgärder som områdets känslighet kräver. Herr Wachtmeister i Johannishus säger nu att militären inte har fått tillfälle att uttala sin mening i senare sammanhang. Jag kan nämna att överbefälhavaren så sent som den 9 februari 1973 avgav följande yttrande: Från försvarssynpunkt kan en vägsträckning längs stranden förbi Nuolja accepteras under förutsättning att lättåtkomliga förstöringsanordningar så att vägkroppen kan raseras anordnas. — Det är alltså en sak som man också får tänka på när vägen byggs. Nu säger herr Wachtmeister i Johannishus att reservanterna inte sätter sig emot att vägen byggs, och han betonar att han nu har sagt det för hundrafemtioelfte gången.

I den arbetsgruppen har det funnits företrädare för naturvårdsintressena och för forskningen, och de har alltså slagit fast att om en väg skall byggas är det här den från naturvårdssynpunkt och forskningssynpunkt lämpligaste sträckningen. Herr Wachtmeister anser uppenbarligen att en väg skall byggas; i varje fall motsätter han sig inte vägbygget. Då tycker jag att han skulle kunna vara beredd att acceptera den bedömning av var vägen bör gå som man har kommit fram till i en arbetsgrupp med den sammansättning som jag nyss har nämnt. Jag uppskattar herr Wachtmeisters heta engagemang i naturvårdsfrågor, men när han anlägger en så pessimistisk syn på hur vi i vårt land numera engagerar oss för att verkligen driva en aktiv miljövård kan jag inte dela hans uppfattning. Tvärtom har det på senare år hänt oerhört mycket i positiv riktning. Vi har inte alla gånger kunnat påräkna stöd från herr Wachtmeisters parti i de här frågorna, utan vi hade ganska heta duster när vi diskuterade på vilket sätt vi egentligen skulle kunna driva en aktiv miljöpolitik, då den kom i kollision med enskild äganderätt och enskilt vinstintresse. Jag ser mot bakgrunden av den lagstiftning vi har fått på senare år och den samhällsplanering vi numera bedriver positivt på våra möjligheter att verkligen driva aktiv miljövård i vårt land. Varken herr Wachtmeister i Johannishus eller någon annan behöver skämmas för Sveriges internationella position i det här sammanhanget. En och annan person med specialintressen på de här punkterna har kanske i sin iver att motverka tillkomsten av just den här vägen varit angelägen att i internationella sammanhang framhålla Sverige ur mindre fördelaktiga synvinklar. Men jag vågar påstå att om vi inte vantolkar innebörden av det här beslutet eller överdriver de negativa effekterna av det, så kommer Sverige även efter detta beslut att ha ett utomordentligt gott internationellt anseende när det gäller miljövård.
Herr talman! Överbefälhavarens yttrande i den här frågan finns icke omnämnt alls i propositionen. Det hade ju varit lämpligt att den saken också hade stått där, om det nu inte finns något hemligt register över remissinstanser vid sidan av det vanliga. Herr jordbruksministern gjorde sig skyldig till ett litet räknefel. Han sade att jag för hundrafemtioelfte gången hade påpekat någonting. Det var faktiskt bara femtioelva gånger. Jag hoppas att man inte skall behöva komma till den hundrafemtioelfte gången här utan att det äntligen skall gå upp för kammaren att vi inte motsätter oss detta vägbygge. Den arbetsgrupp som hade att sysselsätta sig med sträckningen av vägen genom nationalparken fick till förutsättning för arbetet att vägen skall gå här — var god rekognoscera var den med hänsyn till denna omständighet bästa sträckningen går! Det är en himmelsvid skillnad mellan den saken och vad jag säger, nämligen att vägen inte skall gå där alls, för då hade vi inte behövt den här arbetsgruppens arbete. I ena fallet säger man: Vägen skall gå där, och ni får lista ut var det blir de minsta möjliga skadorna. Det är inte detsamma som att man har sagt från arbetsgruppens sida att här är det fördelaktigast, här skall vi dra vägen. Jag hoppas att jordbruksministern förstår skillnaden i utgångspunkt. Vad beträffar det internationella anseendet måste jag tyvärr konstatera att många människor, som såvitt jag vet inte har några specialintressen, har framfört sina betänkligheter inför våra minst sagt lättvindiga ingrepp i våra nationalparker. Vi får hoppas att jordbruksministern kan hitta på någon utväg att förbättra vårt skamfilade anseende i det avseendet.
Herr talman! Beträffande arbetsgruppens diskussioner om vägsträckningen diskuterade man också en eventuell sträckning norr om Torne träsk. Men man fann att det skulle vara en ännu olämpligare vägsträckning därför att man då skulle komma in på orörda marker. Här drar man vägen, som tidigare har redovisats av utskottets talesmän, i anslutning till järnvägens sträckning och åstadkommer alltså minsta möjliga intrång i orörda områden. Enigheten inom arbetsgruppen om att man borde välja den vägsträckningen var, som herr Wachtmeister vet, fullständig.